Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att ägna mig åt Hägglunds-affären, men låt mig ändå till den föregående talaren säga att det inte har förekommit någon kritik beträffande förhållandet mellan Hägglund & söner och arbetstagarna vid företaget. Vad kritiken har gällt i detta sammanhang är företagets sätt att föra regeringen bakom lju Set. Jag skall sedan övergå till den fråga som jag närmast begärt ordet för. Herr Andersson talar om den socialdemokratiska valrörelsen som har påbörjats. Nåja, herr Andersson, det var väl egentligen folkpartiet som inbjöd till en upptakt till 1968 års valrörelse. Den började i mitten av september och vi fick diskussioner med såväl folkpartiet som högern. Det framstod rätt klart att ett av folkpartiets huvudteman vid dessa debatter var den s.k. sjukvårdskrisen. Allmänpolitisk debatt Vi har också haft tillfälle att i dag höra herr Lundström dra den sedvanliga skivan i detta sammanhang utan att därmed kunna komma med något nytt. Drygt 14 dagar efter dessa diskussioner sammanträdde landstingen till sina höstmöten. Det är allom bekant att nära nog all sjukoch hälsovård i detta land numera handhas av landstingen och av de landstingsfria städerna. Vad hade då varit naturligare än att man just vid höstens landstingsmöten hade begagnat tillfället att diskutera frågan om det nu existerar någon sjukvårdskris eller inte. Jag har försökt höra mig för om detta, men det visar sig att frågan över huvud taget inte har förekommit vid våra landstingsmöten, kanske med ett enda undantag. Det är det landsting som jag representerar, och det berodde väl i högsta grad på att jag tog upp denna diskussion för att ge folkpartiets företrädare möjlighet att närmare tala om vilken medicin de nu har mot vårdkrisen. Anmärkningsvärt nog har det inte förekommit sådana diskussioner i någon nämnvärd grad på andra håll. I en partimotion, II: 16, omtalar folkpartiet att man under de senaste 10 till 135 åren riktat kritik mot bristsituationen på hälsooch sjukvårdens områden. Jag förmodar väl att det ändå måste finnas vissa kontakter mellan folkpartiets riksledning och ledningarna för de olika landstingsgrupperna, så att det har funnits tillfälle att animera dem att ta upp dessa frågor på den plats där de i själva verket bör diskuteras och där det finns möjligheter att vidta åtgärder i den mån sådana är nödvändiga. Landstingen sammanträffar i slutet av november månad då Landstingsförbundet har sin sedvanliga vart annat år återkommande kongress. Där skulle det också finnas stora möjligheter för de folkpartister som under de senaste 10 till 15 åren har riktat kritik mot dessa frågor att komma med uppslag av olika karaktär. Men de återfinns över huvud taget inte. Det finns visserligen två motioner till årets landstingsförbundskon gress — den ena från Örebro län och den andra från Västernorrlands län. Båda dessa län har emellertid en mycket stark socialdemokratisk majoritet, och man kan inte skymta något direkt folkpartiinitiativ bakom motionerna. Redan vid 1966 års valrörelse förklarade folkpartiet storvulet, såväl i form av en broschyr som i form av affischer, att man hade funnit den rätta medicinen mot vårdkrisen. Det fick vi i olika sammanhang höra under 1966 års valrörelse. Finansministern har i dag talat om homeopati, och tankarna går även i detta sammanhang till homeopatmedicin. Det hela måste, såvitt jag förstår, inte ha varit annat än sockerpiller, eftersom folkpartiet i så hög grad har varit osäkert på sin diagnostik att man i den av mig nämnda motionen, II: 16, som herr Lundström påstår innehåller en hel del goda uppslag, i själva verket inte har något annat uppslag än att begära utredning om vissa frågor. År 1966 förklarar man alltså att det finns en medicin mot vårdkrisen, och jag får därför nu intrycket att det är precis samma sak som när en homeopat först delar ut sockerpiller och därefter sätter sig ned och försöker få till stånd någon form av diagnostik. Det är en något felaktig ordning. Jag vill, herr talman, ingalunda förneka att det finns besvärligheter på vårdområdena, dock utan att vilja beteckna det som en vårdkris. Det är också anmärkningsvärt att när vi på Västmanlands läns landsting diskuterade dessa frågor, så förklarade den ledande folkpartisten i landstinget, som tillika står som medförfattare till skriften Medicin mot vårdkrisen, att någon sådan inte existerade i Västmanlands län utan i helt andra geografiska områden. Det kan förefalla litet underligt. Kanske skall vi rent av gå ut och leta rätt på var denna vårdkris existerar, eftersom den tydligen inte finns i de områden där författarna har sin verksamhet. Jag tror inte vi skapar en bättre atmosfär för vår sjukvård genom onyan serad och många gånger vilseledande kritik som riktas mot statsmakterna — jag vill påstå i de flesta fall med felaktig adress. Bl. a. tänker jag på klanket mot sambeskattningen som utan tvivel har medfört att många sjuksköterskor har fått en totalt felaktig bild av beskattningsfrågorna och av det skälet valt att stå utanför yrkesgemenskapen. Detta har vållat förvillelser bland våra skjuksköterskor. Jag vill framför allt beteckna det som i högsta grad anmärkningsvärt att man verkligen inte har försökt tränga till grunden och sätta in angreppen mot svårigheterna på sjukvårdsområdet just där de bör sättas in. När det gäller exempelvis personalfrågorna råder det på vissa håll brist på sjuksköterskor. Sjuksköterskeutbildningen har i någon mån släpat efter, men denna eftersläpning har i hög grad tagits igen. Fortfarande finns det dock landstingsområden och städer utanför landsting med borgerlig majoritet där man inte i tillräcklig grad har byggt ut sjuksköterskeutbildningen så som man i själva verket borde ha gjort. Dessutom har vi ett lönesystem, vilket jag tidigare påpekat här i kammaren, som många gånger bidrar till att skapa icke önskvärda förhållanden. Det är ett alltför stelbent lönesystem som innebär att vi inte har möjligheter att betala de sjuksköterskor som arbetar inom svårrekryterade områden bättre än exempelvis anställda inom andra områden. Det är en möjlighet som vi borde ha. Man bör dock inte klandra statsmakterna för detta förhållande, eftersom det inte är regeringens eller riksdagens sak att bestämma lönerna för våra sjuksköterskor. Detta sker ju genom förhandlingar mellan huvudmännen och vederbörande personalorganisationer. På samma sätt förhåller det sig när det gäller våra läkare. Här i landet har vi ett anställningsoch ersättingssystem för våra läkare som är fullkomligt avvita. Det är en gammal kvarleva från den tid då vi hade en sjukvård av helt annan karaktär. Man skapade kanske någon gång på 1800-talet ett lönesystem som innebar att läkaren fick ett mycket blygsamt arvode och att han sedan fick kompensera sig genom att ta avgifter i den öppna vården. Detta är ett system som fortfarande existerar men som framför allt med hänsyn till den kraftiga utveckling som skett på sjukvårdens område — särskilt i fråga om specialisering av sjukvården — nu i dag naturligtvis medför betydande svårigheter. I dagarna har det kommit fram en statistik över våra underläkares inkomster under 1966. Jag skall här inte beröra själva grundlönen som är ett resultat av en överenskommelse mellan huvudmännen och Läkarförbundet. Jag vill här framför allt fästa uppmärksamheten på inkomsterna från den öppna vården. De siffror man här fått är medianinkomster för olika specialiteter. Våra underläkare som sysslar med långtidssjukvård har en inkomst från den öppna vården på mellan 3 000 och 4 000 kronor. Framför allt inom långtidssjukvården och mentalsjukvården har vi stora brister. Underläkaren på en långtidsvårdsavdelning hade alltså 1966 en öppenvårdsinkomst på mellan 3000 och 4000 kronor per år medan den på en psykiatrisk klinik ligger på 18 000 till 19 000 kronor per år. För en underläkare på mentalsjukhus av den gamla typen finns det över huvud taget inte någon redovisning för inkomster från öppen vård. Sannolikt har de inte någon sådan inkomst. Medianinkomsten för en underläkare med en specialitet som öron-, näs och halssjukdomar ligger på 44 000 kronor per år. Detta leder naturligtvis till att vi får en snedvridning av hela vår sjukvård, framför allt på läkarsidan. Jag avser inte härmed att rikta något klander mot underläkarna. Jag tycker det är i allra högsta grad en mänsklig attityd läkarna intar, om man i första hand söker sig till områden där de får den bästa inkomsten. Men det är alldeles klart, att man kan rikta stark kritik Just i går och i dag har vi i tidningarna fått belyst ett annat förhållande på detta område. Det gäller den neurokirurgiska kliniken på karolinska sjukhuset, där det visar sig att överläkaren har opererat minst dubbelt så mycket på ett privat sjukhus som på det sjukhus där han har sin anställning. Det sammanhänger också med de orimliga löneoch anställningsförhållanden som gäller speciellt för Stockholm, där vissa av våra läkare har rätt att ta emot patienter på privatsjukhus. Det anmärkningsvärda i detta sammanhang är dock när vederbörande professor säger, att han tycker att det är bra att det finns en privat sektor. Han menar nog att det är bra för patienterna, men jag tror att det kan betecknas som ekonomiskt sett bra även för vederbörande professor. Han fortsätter och säger, såväl i radio som i tidningspressen, att det är mycket dyrt att ligga på det offentliga sjukhuset. Det kostar 225 kronor per dag, och då blir det mycket billigare för patienten att ligga på det privata sjukhuset. Detta stämmer inte med verkligheten. Här i kammaren har jag tidigare redogjort för fall där förvaltningsutskott fått framställning om medverkan för att betala läkaren för den extra avgift han skulle ha för en operation på privatsjukhus, där det rört sig mellan 1 000 och 2 000 kronor. Med en sådan extra inkomst för 50 operationsfall blir det fråga om 50 000 —L100 000 kronor för vederbörande läkare. Det måste ändå vara ett orimligt system. Framför allt tycks vederbörande läkare inte ha den ringaste kännedom om de regler som gäller. Här säger han till en tidning, att en patient utanför Storstockholm och länet, eller en utlänning, som inte kan deponera 7000 kronor i förskott och betala 225 kronor per dag på allmän sal, inte tas emot för vård. I själva verket har vi ju dels region sjukvården, som innebär att alla, som hör till den region karolinska sjukhuset svarar för, utan vidare efter remiss från egen lasarettsläkare får komma till sjukhuset, varvid landstinget eller huvudmannen betalar vartenda öre av den kostnad som uppstår. På samma sätt har man möjligheter till remiss från andra regioner. Det händer ofta, att vi ifrån Västmanlands län, som hör till Uppsala akademiska sjukhus i regionhänseende, får skicka patienter till karolinska sjukhuset, varvid landstinget helt svarar för kostnaderna. I fråga om våra läkares löneoch anställningsförhållanden råder alltså ett fullkomligt oefterrättligt förhållande. Det har man från folkpartiets sida över huvud taget inte ägnat någon som helst uppmärksamhet. Beror det på att man tycker att dessa förhållanden svarar mot det socialliberala synsätt man har inom folkpartiet? Här gäller det inte att klara sjukvården på bästa möjliga sätt, utan det gäller i vissa fall för den enskilda personen att tjäna så mycket pengar som möjligt. Folkpartiet säger i motion nr II: 16 och i skriften »Medicin mot vårdkrisen», att läkarhusen är en väldigt bra institution som man bör främja. Man menar alltså att en sjukvård, satt på aktier, är den form av sjukvård som man skall ägna intresse åt i detta land. Läkarhusen drivs ju i form av aktiebolag, AB Läkartjänst. Det blir väl ändå för patienterna en mycket dyrbar sjukvård, som vi skall betacka oss för. Jag kan inte finna annat än att det måste vara den offentliga sektorn som skall ordna sjukvård för sjuka människor. Man följer från folkpartiets sida över huvud taget inte med utvecklingen på detta område. I den nyssnämnda skriften »Medicin mot vårdkrisen» framhålles att man bör lämna SJURA större ekonomiska möjligheter. Det sker samtidigt som Landstingsförbundet, statsmakterna och övriga intressenter är överens om att vi inte kan fortsätta med den splittring av rationaliseringsverksamhe ten som vi hittills har sysslat med. Vi har ju förutom SJURA haft CSB, Landstingsförbundets organisationsavdelning och mentalvårdsberedningen. Av detta skäl har riksdagen redan fattat beslut om en ny samordnad organisation, som just nu håller på att starta och som i förkortning kommer att kallas för SPRI. Första sammanträdet med den nya styrelsen hölls för resten i går. Man skall där på allt sätt försöka få till stånd de rationaliseringar som är nödvändiga för att på ett vettigt sätt kunna använda tillgänglig personal. Om vi på ett förnuftigt sätt utnyttjar den sjukvårdspersonal som vi har kan vi minska bristen på sjuksköterskor. En utredning utförd på akademiska sjukhuset i Uppsala visar att 70 procent av arbetet på en sjukavdelning är att hänföra till hotellarbete, för vilket inte kräves kvalificerad sjuksköterskearbetskraft. Därför kan man genom förnuftiga rationaliseringar få till stånd väsentliga förbättringar och ett effektivare utnyttjande av personalen. Det får dock inte bli så som när Landstingsförbundet och Skaraborgs läns landsting försöker få till stånd vissa rationaliseringsåtgärder vid Falbygdens sjukhus för att skapa bättre arbetsförhållanden för personalen, nämligen att man i massmedia, såväl i tidningar som i TV, på ett mycket oriktigt sätt kastar sig över dessa försök till rationalisering. På det sättet är det inte möjligt att få till stånd några förbättringar. Jag vill alltså, herr talman, bestämt påstå att folkpartiet saknar vilja och förmåga att göra en verkningsfull och meningsfylld insats när det gäller förbättringar inom sjukvården, där dessa insatser bör och skall göras, nämligen i landstingen. Man har inte gjort de insatser som man borde, när man på det sätt som hittills skett endast riktat kritik mot statsmakterna, en kritik som i stället borde framföras på det lokala planet. Borde det inte även för folkpartiet vara väsentligast att göra en insats för att ge sjuka människor en god vård? Som folkpartiet hittills har agerat, har man endast till varje pris sökt utnyttja besvärligheter inom vårdsektorn som politiskt slagträ för att vinna röster vid valen. Det måste vara en föga hedrande politisk insats att, som folkpartiet nu gör, trycka i buskarna och vara inaktiva på landstingsplanet, där insatserna i själva verket borde göras, medan man i andra sammanhang, främst vid val, är desto mera högljudd.

Herr talman! När jag lämnade några uppgifter angående affären Hägglund & söner i Örnsköldsvik, påstod herr Söderberg att Hägglund & söner hade, som han uttryckte sig, »fört regeringen bakom ljuset». Jag måste då verkligen fråga herr Söderberg: Hur mycket ljus behöver egentligen herrarna? Om jag får tillåtelse att använda ungefär samma krumelurer som finansministern för inte så länge sedan ägnade sig åt här i talarstolen, skulle jag vilja säga att det väl egentligen var alla de stora ljus som regeringen kunde mobilisera som samlades i Örnsköldsvik hos Hägglund & söner, Det var inrikesministern och statsrådet Lundkvist. Det var sakkunniga från departementet och expertis från arbetsmarknadsstyrelsen. Dessutom hade man begärt hjälp på länsplanet från länsstyrelsen och länsarbetsnämnden, så nog kunde man instämma i sången »Ljus dit upp vi vilja sprida». Man spred verkligen ljus, men ändå påstår herr Söderberg nu att Hägglund & söner förde regeringen bakom ljuset. Det måste ju innebära att herr Söderberg ger underbetyg åt inrikesministern, statsrådet Lundkvist och alla de andra, eftersom de inte begrep vad de skulle göra när de var där uppe för att undersöka förhållandena. Möjligen kan herr Söderberg mena, att Hägglund & söner sålde en del av sina anläggningar. Herr Söderberg är kanske rätt så kunnig på sjukvårdens område, men när det gäl ler sådana här affärer tror jag att han är rätt okunnig. Hägglund & söner kunde sannerligen inte sitta och vänta på besked om något ingripande från regeringen. Det brann helt enkelt i knutarna. Det var fråga om konkurs, och då det brinner i knutarna sätter man sig inte ned och rullar tummarna, utan då är man tvungen att handla om inte allt skall tillspillogivas. Detta begrep ledningen för Hägglund & söner, men det begriper tydligen inte herr Söderberg. Jag skall inte blanda mig i diskussionen om sjukvårdskrisen. Jag vill bara som ledamot av statsutskottets andra avdelning påpeka för herr Söderberg, för den nyutnämnde landstingsdirektören i Västmanlands län, att det inte är landstinget som utbildar läkare.
Herr talman! Herr Söderberg och jag är ju gamla antagonister, höll jag på att säga, på det här området. Vi har diskuterat dessa frågor i flera år. Jag konstaterar att herr Söderberg nu inte är fullt så övertygad som tidigare om att allt är bra. Någon kris är det dock inte, säger han efter högt föredöme. Kalla det vad man vill. Huvudsaken är att någonting görs. Därmed kommer jag in på vad som bör göras. Jag har i mitt anförande pekat på flera saker, men herr Söderberg anser att dessa ting i stället skall diskuteras i landstingen. Det tror jag inte, herr Söderberg. I de stora principiella frågorna på det här området är det inte landstingen utan staten som tar initiativ. Jag anförde några exempel: beskattningen, utbildningsfrågorna, yrkesvägledningen, forskningen och organisationsfrågorna. Det är klart att dessa ting berör hela landet. Det vore väl lustigt om inte regeringen skulle ha skyldighet att träda till och analysera dessa spörsmål och hjälpa landstingen med de problem som kan komma på dem. Vidare tror jag inte att de som får betala skatten — det gällde sjuksköterskorna — är så okänsliga för vad den innebär att de låter sig vilseföras av några propagandistiska uppgifter från folkpartiet — tydligen den enda bevekelsegrund som herr Söderberg kan finna hos folkpartiet. De problem som är förknippade med sjukvården gäller — som herr Söderberg själv medger — personalbristen, inkomstförmånerna och vissa andra ting. Jag har givit uttryck åt den uppfattningen att skall man komma någon vart måste man göra dessa tjänster lockande. Här berörs både organisatoriska och ekonomiska problem. Då reser sig frågan hur detta skall vara möjligt. Landstingsskatten är ju hög — skall man höja den när kostnaderna blir större, skall man höja sjukvårdsavgifterna på sjukhusen, skall man höja läkartaxan t.ex. i den öppna vården eller skall man finna någon form för bidrag från staten då det gäller att lösa vissa av problemen? Jag finner det inte så underligt att man begär att den som har initiativet när det gäller att samordna dessa problem och deras lösning, nämligen staten, företar den utredning som är nödvändig. Man löser inte dessa frågor i all hast, och vad skall vi ha regeringen till? Skall oppositionen göra utredningar åt regeringen? Kräver man i en motion att utredningar skall göras så tycker jag att detta om någonsin är befogat i det här fallet. Jag anser det är en oförsynthet att beskylla folkpartiet för att ur partipolitiska synpunkter vilja utnyttja ett nödläge eller ett svårt läge inom sjukvården. Antingen har inte herr Söderberg kontakt med den stora allmänheten, som verkligen lider av det rådande läget, eller också är det väldigt bra ställt i hans län och i de flesta andra län. Men något sådant framgår inte riktigt av de uppgifter som står till förfogande. I Aftonbladet fanns en alarmerande rubrik: 666 åldringar har un der ett år dött i Stockholm på grund av otillräckliga vårdresurser. Är det ingen katastrof? Den socialdemokratiske förvaltningsutskottsordföranden i Norrbotten har betecknat statsmakternas åtgärder för att avhjälpa läkarbristen där som alldeles otillräckliga — statsmakternas, inte landstingets, herr Söderberg! Får jag bara säga ett par saker till. Vad anser man i områden där halva antalet provinsialläkardistrikt saknar läkare? Jag skall sluta med att svara på herr Söderbergs fråga: Varför säger man ingenting från andra håll om att det är så dåligt? Jo, i Läkartidningen läste jag en gång att »den skönmålning och dimbildning som förekommer på ansvarigt håll inte bör lämnas opåtalad. Den av socialministern demonstrerade politiken är ett hån mot alla medborgare som direkt eller indirekt berörs av krisens verkningar.» Jag förmodar att den som skrivit det också har någon kontakt med både allmänheten och sjukvården.
Förlåt, herr landstingsråd!]

Det borde emellertid vara herr Andersson, som sitter i statsutskottets andra avdelning, bekant att läkarutbildningen under senare år har väsentligt utökats.

De har tigit som muren, precis på samma sätt som de tiger som muren när det gäller läkarnas inkomstförhållanden. Till herr Lundström vill jag säga att väl ändå landstingen svarar för den väsentligaste delen av utbildningen beträffande personal, såväl sköterskor och undersköterskor som vårdbiträden. Det borde också herr Lundström förstå. När det gäller beskattningen är det väl ändå inte folkpartiets mening att vi skall få en specialbeskattning för sjuksköterskor, utan beskattningen måste väl gälla lika för alla människor. Folkpartiet måste väl under sådana förhållanden redovisa vilka som i stället skall betala den skatt som man på det sättet befriar en viss kategori från. Herr Lundström är tydligen fullständigt renons när det gäller kännedomen om dessa frågor. Riksdagen har beslutat om att Landstingsförbundet, kommunförbunden och staten skall samverka i det nya institutet SPRI, och det är ju där dessa organisationsproblem av olika slag skall tas upp. Alltså har man redan gjort den insatsen. Herr Lundström kom emellertid in på en mycket väsentlig fråga som också förklarar varför inte folkpartiet är intresserat av att i landstingen tala om dessa saker. Skälet är helt enkelt att när man inom landstingen beslutar om nya tjänster och över huvud taget om en utökning av sjukvårdresurserna får man samtidigt också betala kostnaderna eller vara med om att besluta om hur kostnaderna skall betalas. Det är betydligt enklare att här i riksdagen försöka slå blå dunster i ögonen på folk och göra gällande att det skulle vara möjligt att göra besparingar på annat sätt för att klara utgifterna. Det går inte på langstingssidan, och därför kan man vara så här oansvarig som man är i detta sammanhang.

Herr talman! Vi har väl alla klart för oss att det allt överskuggande aktuella politiska problemet nu och för den närmaste framtiden är driftsnedläggelserna inom näringslivet och den försämrade sysselsättningen. Den fulla sysselsättningen kan på åtskilliga håll i vårt land inte längre upprätthållas, det är den nakna sanningen. Vilka är då de djupare orsakerna till det försämrade <sysselsättningsläget? Därom råder tydligen något skiftande meningar. Jag skall komma med några egna funderingar. Regeringen bedömer tydligen situationen så att vi befinner oss i en konjunktursvacka som reflex av internationella företeelser med en svag trend uppåt och att man förväntar en allmän konjunkturförbättring nästa år. I Öövrigt hänvisas det i andra sammanhang till att vårt lands näringsliv inför trycket utifrån till följd av den målmedvetna lågtullinjen och den liberala handelspolitiken är föremål för en nödvändig strukturrationalisering genom vilken vårt lands produktiva krafter skall inriktas så att det gynnsammaste produktionsresultatet skall kunna uppnås, som det så vackert heter. Allt detta leder till en friställning av arbetskraft. Man menar att det är en följdföreteelse som visserligen är beklaglig, men måste tas med i räkningen. Allt går ju att ordna med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är trösten för dem som blir friställda, och dem hoppas man ju kunna bereda bättre löner och nya platser — om det nu blir så i praktiken.

Ytterligare ger man frikostiga dispenser från den i våras införda 25-procentiga investeringsavgiften, som beslöts med sådan stor élan. Men var det nödvändigt? Jag tror tvärtom den var felaktig. Efter hand har man nödgats vidta en allt kraftigare dosering av konjunkturmedicinen i enlighet med ett sexpunktsprogram, Ett av inslagen däri är frisläppandet av investeringsfonderna för lageruppbyggnadsändamål. Därtill kommer ytterligare en om ständighet som hittills rönt relativt ringa uppmärksamhet, Penningpolitiken har redan förut lagts om i en expansiv riktning, räntan har sänkts, och utlåningen i kreditväsendet har via riksbanken lättats och utvidgats, allt syftande till att åstadkomma en expansiv ekonomi, såvitt jag rätt har fattat situationen. Vad som kommer att hända för att anpassa även finanspolitiken till den nya medicinska huskuren får vi vänta med att se till i januari. Men, herr talman, allt detta är gott och väl. Nu kommer jag till den kritiska synpunkten. Låt vara att vi befinner oss i en konjunktursvacka och i en strukturomvandling. Jag menar i alla fall att husläkaren, herr Sträng eller möjligen herr Wickman, i sin diagnos i huvudsak gått förbi den väsentliga sjukdomsorsaken, nämligen det relativt höga kostnadsläget i vårt land och dess starkt negativa verkan på vår internationella konkurrenskraft.

Men arbetsmarknadens parter har inte ensamma ansvaret för kostnadsläget. Bakom ligger den efterfrågeexpansion som härrör från ansvällningen inom den offentliga sektorn och bostadsbyggandet. Jag skall inte gå närmare in på hur jag kommit till denna uppfattning. Regeringens ekonomiska politik har kritiserats av andra. Jag skall inte syssla med den frågan. De internationella produktpriserna är ofta en vägg, mot vilken de svenska företagen slår pannan blodig, om de försöker anpassa sina priser efter de höga kostnaderna. I en statistisk undersökning av docent Karl-Olof Faxén, publicerad i senaste numret av Skandinaviska bankens kvartalsskrift — den har omnämnts i debatten här i förmiddags — har dessa problem belysts. Undersökningarna omfattar åttaårsperioden 1958—1966. De visar att arbetskostnaderna per timme stigit med i genomsnitt 8,7 procent per år mot ett sammanvägt medeltal för de västeuropeiska länderna, USA, Kanada och Japan — våra huvudkonkurrenter — av i genomsnitt endast 5,4 procent. Sverige kommer här efter USA och Kanada. Det är en differens till Sveriges nackdel på 3,3 procent per år, vilken endast delvis kompenseras genom den höga effektiviteten. Räknar vi i stället arbetskostnader per produktenhet har stegringen i Sverige varit 2,53 procent per år mot 0,5—1 procent internationellt sett. Finansministern sökte i förmiddags bagatellisera kostnadsutvecklingen på hemmafronten under hänvisning till att arbetskostnaderna per produktenhet åren 1958—1966 i Sverige stigit med 2,8 procent mot 3,1 procent i Västeuropa. För Amerika — USA — hade den fallit med 0,3 procent — det kanske han inte talade om. Han glömde också bort att förhållandet i själva utgångsläget mellan de olika länderna var oförmånligt ur svensk synpunkt. En annan sak är att dessa produktivitetssiffror tydligen är relativt osäkra, särskilt de som kommer från utlandet, och löneökningen per timme är mera belysande för det faktiska läget. Löneökningen per timme var år 1965 för Sveriges del plus 11,1 procent, år 1966 9 procent, och för år 1967 räknar man också med att den skall bli cirka 9 procent. Kommer sedan kostnadsstegringarna på tjänstemannasidan till, där marginalskatterna har drivit lönerna i höjden, blir det handikapp i kostnadshänseende som vilar på den svenska industrin ännu mera besvärande. Varje företag är i dag underkastat lönsamhetens obönhörliga lag. Att märka är att kostnads stegringen varit vida högre än produktivitetsstegringen medgivit, och det är detta som i sin tur verkar så kraftigt inflationsdrivande. Reallönestegringen har härigenom blivit väsentligt mindre än de nominella lönestegringarna. Hade kostnadsökningen hållit sig någorlunda inom ramen för produktivitetsstegringen och reallönestegringen, hade allting varit all right och priserna och lönerna hållit sig på en någorlunda stabil nivå. Hur som helst har lönsamheten inom företagen gått starkt tillbaka. Det har jag personligen haft stora möjligheter att konstatera. Det har tidigare alltid predikats från regeringsbänken att en viss inflation skulle vara nödvändig för sysselsättningen, dvs. just den inflation som man har släppt lös. Nu blir det alltmer tydligt att inflationen på längre sikt är sysselsättningens värsta fiende. Det är tydligt att sysselsättningen nu är i fara. Då frågar man sig vad regeringen tänker göra åt inflationen, Det sades ingenting om detta i det näringspolitiska program som behandlades av det socialdemokratiska partiet. Som jag ser det är den viktigaste uppgiften uppenbarligen att få utgiftsexpansionen inom den offentliga sektorn, den statliga och den kommunala, under kontroll och att sanera de offentliga finanserna, Jag undrar om regeringen visar tillräckligt intresse för den sidan av saken. Är det inte risk för att de expansiva krafter som nu släppts lösa kommer att ge ny stimulans åt inflationen, som gör det onda sjufalt värre, i varje fall på längre sikt, och då ytterligare äventyrar sysselsättningen? Min mening är att vad som händer i dag inte är endast konjunkturellt betingat. Det är mycket som tyder på att vi på längre sikt måste räkna med en betydligt lägre ekonomisk tillväxttakt än den vi hittills varit vana vid. Det går då inte att ta ut några stora vinster i förskott på det samhällsekonomiska området. Det är måhända inte bara fråga om en kon junktursvacka utan en långsiktig avsaktningstrend. Till detta kommer en annan sak. Vårt nuvarande materiella välstånd vilar väsentligen på de naturtillgångar vi har i malmen, skogen och vattenkraften. Dessa grundpelare för vårt lands ekonomi börjar tyvärr bli mindre stabila. Kostnaderna för att bryta malmen och forsla den till bruket eller utskeppningshamnen har i förening med ett sjunkande världsmarknadspris lett till att det ekonomiska utbytet av malmen liksom även dess bidrag till våra exportinkomster blivit allt mindre. Värdet av våra skogar har reducerats på samma sätt. Vattenkraften, vår tredje stora naturtillgång, är också relativt dyr. Andra västeuropeiska länder, som har egna oljeoch gasfyndigheter, har fått billigare energiförsörjning, och atomkraften ligger i en nära framtid. Härigenom har man på energiområdet kunnat få ett övertag i konkurrensen. Om därtill kommer att vår lönenivå ligger 25 procent högre än tyskarnas, vår årliga arbetstid är kortare och ränteläget högt i förhållande till våra konkurrenters, förstår envar situationens allvar. Strukturrationalisering hjälper inte tillräckligt och inte heller företagens interna rationalisering, som redan har drivits ganska långt. Det har sagts att sysselsättningens främsta skans är det väl konsoliderade företaget. Många företag ligger dess värre i dag i farozonen, Det gäller för regeringen att beakta detta.

Herr talman! Jag ber att få ta kammarens tid i anspråk ett ögonblick, inte för att göra ett inlägg i den debatt som herr Gösta Jacobsson just var inne på, utan min avsikt är bara att beröva herr Dahlén, folkpartiet och folkpartiets press ett litet glädjeämne. Jag syftar på herr Dabléns kommentarer tidigare i dag här i kammaren till gårdagens marknadsdebatt. Herr Dahlén har blivit vilseledd av Dagens Nyheter och funnit en spricka i regeringens inställning till EEC. Det har gått så långt att jag i dag t.o.m. fått beröm, visserligen med de reservationer som ett socialdemokratiskt statsråd måste räkna med, av Expressen, ett beröm som inger mig det största obehag. Det sista var, herr talman, i motsats till mina inlägg i gårdagens debatt en rent personlig deklaration. Vilka synpunkter var det då jag framförde i gårdagens debatt som har gett anledning till dessa påståenden? Statsministern tog upp denna fråga i andra kammaren och framhöll — det vill jag understryka — att det sannerligen inte var några nya synpunkter som jag framfört. Bedömningen av EEC:s betydelse och vårt väsentliga intresse av att avlägsna den för oss alltmer kännbara tullbarriären i Europa är sannerligen ting som tidigare har hävdats otaliga gånger av den svenska regeringen och utgjort motivet för regeringens upprepade ansträngningar att lösa den europeiska marknadssplittringen. I den fråga som var kontroversiell i debatten — jag syftar självfallet på den svenska neutralitetspolitikens betydelse för utformningen av vårt förhållande till EEC — underströk jag vikten av att välja den öppna ansökningens linje. Jag tog också på en fråga av herr Dahlén upp handelsministerns uttalande att vi vid en direkt fråga — alltså vid en fråga som inte föregåtts av sådana Överläggningar som vi ansökt om hos EEC — även i dag måste välja associering och inte medlemskap. Det är en konsekvens av vår vilja att bevara förtroendet för vår neutralitetspolitik. Jag tilllade i det sammanhanget — jag vet inte om herr Dahlén kommer ihåg det, men han kan inhämta det i det riksdagsprotokoll som nu föreligger — att jag var övertygad om att folkpartiet i den situationen liksom tidigare skulle komma att följa regeringen. Så ser alltså sprickan i regeringen ut, herr Dahlén. Jag kan inte hålla tillbaka reflexio nen att det är ganska djärvt av en representant för den borgerliga oppositionen att tala om splittring i regeringen och framför allt att göra det efter den debatt som vi hade i går, vilken tydligare än förut visat den spricka eller rättare sagt de sprickor som finns på den borgerliga sidan i EEC-frågan. Efter gårdagens debatt skulle man verkligen kunna ställa frågan vilken politik en borgerlig regering skulle föra i EEC-frågan. Vi ställer ofta sådana frågor till den borgerliga oppositionen, och de är i allmänhet lätta att besvara. Den politik som en borgerlig regering skulle föra i denna fråga skulle vara nästan oförändrad densamma som den nuvarande regeringens. Den nuvarande regeringens politik i EEC-frågan bärs upp av en så stor majoritet i denna riksdag av socialdemokratin och centerpartiet att, trots högerns lättsinne och folkpartiets vinglerier, ligger EEC-politiken fast, praktiskt taget oberoende av valutgången nästa höst. Det är viktigt att klargöra detta, både för utlandet och för den del av den inhemska opinion som leds av herr Iveroth i Industriförbundet, som önskar en ändring av denna politik. En betydande del av mitt huvudanförande i går ägnade jag åt sambandet mellan vår näringspolitik och marknadsfrågan. Det rörde sig inte heller här — det vill jag också understryka — om några egentliga nya synpunkter. Nyheten skulle möjligen vara att jag ägnade större utrymme åt den frågan än vad vi har gjort tidigare. Jag hade en särskild anledning att göra detta. För ett par dagar sedan höll herr Ohlin ett tal i Gävle, där han enligt tidningsreferaten sade, att »det var naturligt att den växande socialdemokratiska benägenheten för ekonomisk dirigering bidrog till skepsis inom regeringen mot deltagande i EEC. Samarbetets pris är en viss inskränkning i handlingsfriheten.» Detta uttrycker, har jag en bestämd känsla av, en vida spridd borgerlig förhoppning att, om man nu misslyckas att med väljarnas stöd hindra den nuvarande regeringen att föra en aktiv näringspolitik, via EEC i stället lyckas därmed. Dessa förhoppningar är ogrundade. Möjligheten till en aktiv näringspolitik behåller vi, och behovet att föra en aktiv politik kommer att öka. Näringspolitiken är en nödvändig betingelse för vår marknadspolitik. Därmed, herr talman, har jag kanske återfört debatten till det ämne som i dag är huvudfrågan.

Herr talman! Statsrådet Wickman verkade nästan förfärad över vad som hade hänt, men det är väl inte så förskräckligt, utan vi kan väl ta det litet lugnare. Jag sade redan i går att det fanns ett intressant avsnitt av det anförande som herr Wickman höll, och jag instämde till stora delar i det. Det intressanta var framför allt att många socialdemokrater säger bl.a.: Låt oss strunta i handeln med Västeuropa och EEC, låt oss i stället bygga ut handeln med Östeuropa, så klarar vi oss. Det finns en hel del socialdemokrater som har den uppfattningen. Man har också sagt att det är en politisk fara i det som håller på att ske i uppbyggnaden av den gemensamma europeiska marknaden. Herr Wickman sade i går en del kloka saker som jag skall be att få citera, därför att de i själva verket är en våldsam kritik mot den flygel inom socialdemokratin som har dessa negativa uppfattningar. Nu förklarar herr Wickman att detta icke var hans personliga mening utan regeringens ståndpunkt. Så mycket bättre. Då har vi återigen i dag fått fastslaget att t.ex. Aftonbladet och en del av dess eftersägare har fel. Herr Wickman säger ju bl.a.: »Det finns i dag anledning att understryka, att tillkomsten av EEC har stabiliserat den politiska situationen i Europa» — alltså inte oroat den — »framför allt naturligtvis förhållandena mellan medlems staterna själva. I ett vidare internationellt perspektiv verkar EEC i dag — oberoende av förhållandena vid Gemenskapens tillkomst — för en fortsatt normalisering av de öst-västliga förbindelserna.» Ja, detta har jag redan sagt, och det tycker jag var väldigt bra. »I ett läge, som präglas av teknisk och militär dominans av de två supermakterna, betyder EEC en förhandlingsstyrka för de europeiska staterna, som annars inte hade varit tänkbar.» Det är nästan så att man skulle vilja säga »amen» efter sådana utomordentliga förklaringar och en sådan våldsam kritik mot en flygel inom partiet. Man skall säga ifrån ibland. Jag har också haft nöjet, eller skall vi säga obehaget, att få göra det även i mitt parti. Jag tycker att herr Wickman inte skall bli så förskräckt som hans anförande här i dag gjorde gällande. Det är förnuftiga ståndpunkter herr Wickman har. Delas de nu även av herr Sträng och herr Lange så är det så mycket bättre.
Herr talman! Jag är inte rädd för att få beröm av herr Dahlén. Det kan vara skönt som en omväxling. Men det är en väldig skillnad att säga som herr Dahlén säger nu, nämligen att det kan finnas olika meningar inom det socialdemokratiska partiet vid bedömningen av vissa aspekter på EEC:s politik och effekterna av en svensk anslutning till EEC och vår egen interna handlingsfrihet. Det är en väldig skillnad mellan att säga att det kan föreligga dissonanser mellan vad jag sade i går och vad vissa grupper i vårt parti anser och att säga vad herr Dahlén sagt tidigare i dag — om jag är rätt underrättad — och som har spritts i folkpartiets press, att det är en spricka i regeringen. Jag tycker att herr Dahlén skall vara medveten om den skillnaden.

Herr talman! De ord som herr Wickman nu citerade att jag skulle ha fällt om en spricka i regeringen känner jag inte igen. Här har vi återigen, herr talman, ett utomordentligt bevis på det tokiga system som vi har i vårt land med två kamrar. Nu är det möjligt att antalet närvarande statsråd, i varje fall om de är socialdemokrater, inte skulle öka även om vi hade bara en kammare. Det lönar sig ju föga att ha en enda kammare om de inte kommer till den heller. Jag skulle vilja rekommendera herr Wickman att så länge han är statsråd försöka vara närvarande vid debatterna i kamrarna. Då skulle kanske missförstånd av den här karaktären försvinna. Herr talman! Jag har sagt det förut, och jag upprepar det, att det är upprörande att statsråd som är skyldiga att svara för sin politik inför Sveriges riksdag — det är vi som är representanter för Sveriges folk — icke ens på den punkten vill sköta sin uppgift, nämligen att vara närvarande då kritik framföres, då de skall stå till svars. Var befinner de sig då? Ja, de befinner sig i varje fall inte här. Och det är här de skall svara för sina gärningar.

Herr talman! Bland politikernas främsta uppgifter är att skapa ett samhälle med trygghet för människorna, med trygghet för deras försörjning och med social trygghet. Det finns i vårt samhälle fortfarande brister. Det har ju flera talat om i dag, jag skall inte närmare gå in på det. Jag vill endast beröra ett område som herr Söderberg tog upp i sitt anförande, där han inte ansåg att vi hade några brister, nämligen sjukvårdens område. Det tillfälle då människorna absolut inte kan känna trygghet är när de är sjuka. Jag behöver bara hänvisa till de rapporter vi får om de långa väntetiderna vid sjukhusen. Herr Söderberg nämnde vidare att det finns sådana som skrämmer bort sjuksköterskorna ifrån att ta tjänster med att tala om sambeskattningen. Jag tror inte, herr Söderberg, att vi behöver skrämma sjuksköterskorna härvidlag. De kan säkert läsa skattetabelierna och där se hur illa ställda de är i fråga om sambeskattningen. De kan säkert läsa detta bättre än vad vi hörde prov på av ett statsråd här förut i år när hon skulle läsa skattetabeller. Trots att vi har brister i vårt samhälle kan vi ändå vara överens om att vi har fått det materiellt bättre och att vi har en relativt hög standard. Vi har också fått mera fritid och större möjlighet att resa och därmed att berika oss. Vi har varit så inställda på att öka vår materiella standard, att vi har blundat för att det skett till ett mycket högt pris, nämligen en försämrad miljö, t.ex. i form av naturförstöringar som vattenföroreningar och luftföroreningar. Många sjöar och vattendrag i vårt land hotas i dag att förstöras av t.ex. det kommunala avloppsvattnet. Vi vet att utbyggnaden av reningsverken i kommunerna och städerna har gått alldeles för långsamt. De skador som på det sättet uppstår tar det oerhört lång tid att reparera. De fosfathaltiga syntetiska tvättmedlen utgör en stor fara för våra vattendrag. Dessa är ett tråkigt exempel på hur nya varor släpps ut i massproduktion utan att vi vet konsekvenserna i dessa avseenden. I regel kommer forskningen in i bilden först sedan stora skador har uppstått. Det regnar svavelsyra i stora mängder över vårt land, har vi läst i tidningarna de senaste dagarna. De flesta av oss var väl medvetna om det förut. Boven här är de tjocka svavelhaltiga oljorna som det fortfarande eldas med i så hög grad. Åtgärder, om det nu skall vara skattemässiga eller andra, måste vidtas, så att förbrukningen av svavelhaltiga oljor minskas. Vi vet också hur det är i städer och tätorter, där luften försämras av bilarnas avgaser. Det måste ju i längden vara mycket hälsovådligt för människorna. De flesta luftföroreningar går att förhindra eller i varje fall minska, men det kostar pengar. Man måste då ställa frågan om inte förorenad luft kostar mera, eftersom den utgör ett hot mot människornas hälsa. Hur har vi det med vår arbetsmiljö, vår bostadsmiljö och vår fritidsmiljö? Har vi lyckats därvidlag? Är allting bra? Nej, bra är det nog inte. Var tredje person som söker läkare i dag lider av stress eller psykiska störningar. Särskilt alarmerande är det ju att så många skolungdomar drabbas av stressen och måste söka läkare. Vad beror det då på att vi inte orkar med? Omvandlingen av vårt samhälle har gått och går alltjämt fort. Värderingarna har blivit andra än de var för några år sedan. Den stora befolkningsomflyttningen i vårt land har också varit mycket påfrestande för människorna. I och med att de har flyttat har deras arbetsmiljö blivit en annan än den gamla invanda. Vårt högindustrialiserade samhälle ställer stora krav på människorna, krav på god psykisk hälsa och balans. Det är också av utomordentligt stor betydelse att trivseln ökar på arbetsplatserna, så att människorna kan orka med både fysiskt och psykiskt. De flesta människor kan i dag inte välja sin bostadsmiljö utan får vara glada, om det finns en bostad att få tag 1. Vi vet också att oerhört många bor i undermåliga bostäder, och det är i längden mycket pressande. Det ger så småningom utslag i form av sämre arbetsprestationer och nervösa besvär. När vi planerar våra bostadsområden, måste vi också mer än tidigare tänka på utomhusmiljön. Det måste finnas plats både för barnen och för bilen. Här skall det inte vara något motsatsförhållande. Trafikfria lekplatser är ett absolut krav som vi måste ställa i dag. Bilparkeringen kan ligga längre bort från bostadshuset. Det skadar inte den bilburna nutidsmänniskan med en promenad, i varje fall till bilen. Det måste också finnas plats för fritidssyselssättningar av olika slag. Det är vidare viktigt ur miljösynpunkt att det finns tillräckliga grönområden. När det görs en gallup, säger sig väldigt många människor önska bo i småhus eller i radhus. Men kan vi tillmötesgå deras önskningar? Vi har en relativt liten andel småhus i vårt totala bostadsbyggande, en liten andel i förhållande till andra länder, trots att vi här i Sverige har så gott om mark. Vi borde ha betydligt större andel småhus. Fritidsmiljön är också viktig. Det läggs ner ett stort antal jordbruk varje år, och de byggnader som då blir l1ediga blir i regel ganska snart fritidshus. Detta måste vi se mycket positivt på. Stadsmänniskorna kommer ut i naturen, och det gamla kulturlandskapet blir i regel väl omskött. Det är emellertid också utomordentligt viktigt att vi lämnar mark orörd för det rörliga friluftslivet. Under de senaste riksdagarna har centerpartiet tagit upp frågorna om vår miljö. Intresset härför var i början inte så stort. Man hänvisade till att det var så stora och svårangripliga problem. I dag är intresset större, vilket vi inom centerpartiet är mycket glada för. Jag tycker dock, att vi ännu saknar helhetssynen på miljöfrågorna. Statsrådet Palme sade i ett tal i våras på HSB:s bostadsriksdag, att vi var tvungna att se denna sak i ett större sammanhang, att få en helhetssyn över den, precis som vi tidigare påtalat. Vi har inte sett flera initiativ från det hållet än att statsrådet Palme tillsatte en utredning om lekplatserna, men det är naturligtvis så att någonstans måste man börja. Då kan man börja med de små sakerna. De kan ju vara viktiga de också. Vi vill skapa ekonomisk trygghet för människor, men lika viktigt är det att vi skapar en god miljö och psykisk trygghet. Den har vi inte i dag. De 20 miljoner arbetsdagar som människorna förlorar och som samhället förlorar på grund av psykiska störningar är en mätare på detta. Därför är det synnerligen viktigt att vi griper oss an med dessa problem, detta stora komplex av problem, där så många samhällsfaktorer berörs. Detta arbete brådskar, och jag hoppas därför att vi mycket snart får se prov på initiativ från regeringen.

Herr talman! Jag tror att mycket i dagens politiska läge kan hänföras till de förändringar som grundlades förra gången vi hade andrakammarval, under 1964. Den sommaren och den valrörelsen var en tid av våldsam socialdemokratisk segeryra. Triumfen i kommunalvalet 1962, då socialdemokraterna enda gången i fredstid erövrade en majoritet av rösterna, skulle följas upp i ett riksdagsval. Högerns utspel i ATP frågan tycktes underlätta ambitionerna. Samarbetet mellan folkpartiet och centern grundlades visserligen i den valrörelsen men hade ännu inte blivit så fast och så programfäst som det är i dag. Ändå var det det året som den socialdemokratiska tillbakagången <började. Man gick ner från drygt 50 procent av valmanskåren till drygt 47 procent, för att ytterligare två år senare fortsätta nedgången till nuvarande 42 procent; Det är svårt att säga vad som verkligen hände den sommaren och förhösten 1964, som kanske blev en vändpunkt i 1960-talets politiska utveckling. Jag tror att det var folkpartiets och centerns snabbt vidgade samarbete, som avgjorde omsvängningen. Det fanns ett samlat, progressivt alternativ till socialdemokratin. Men kanske var också socialdemokratins eget uppträdande en del av anledningen till det som inträffade. Den socialdemokratiska valrörelsen 1964 byggde nämligen på en lättsinnig optimism och en reservationslös förtröstan på framtiden, som en del kan ha genomskådat redan då. Det program man gick till val på 1964 — och trots nedgången behöll regeringsmakten på — bör vi rimligen granska noga nu, när vi närmar oss nästa riksdagsval. Hur har regeringen levt upp till sina föresatser, och hur har den hållit sina löften? Har man utnyttjat sin snart fullbordade riksdagsperiod till att förverkliga det man gick ut till väljarna med den gången? För att få svar på de frågorna kan man gå till det socialdemokratiska programmet »Resultat och reformer». Det antogs av partikongressen i juni 1964. Det var det program man gick till val på. Nu har statsminister Erlander i dag i andra kammaren i sin debatt med folkpartiledaren sagt, att partiet har genomfört mycket mer än vad som lovades i detta program. Det finns därför goda skäl att i dag granska »Resultat och reformer». Man slås då av hur mycket i det programmet som inte har genomförts och hur mycket av regeringens attityd som har förändrats sedan dess. Man började då med att slå fast att en snabb ekonomisk tillväxt var ett huvudmål. »Nu räknar vi med att en årlig ökning med minst 4 procent skall vara möjlig att upprätthålla under 1960 talet. Mot detta mål skall socialdemokratins ekonomiska politik inriktas.» I slutet av programmet uttrycker man samma tanke en gång till: »Vi har för den ekonomiska politiken uppställt målet om en årlig stegring av nationalprodukten med minst 4 procent.» Nu vet vi alla, att det inte gått så. Vi har haft en tillväxt som varierat mellan omkring 2,5 procent och drygt 3,5 procent per år. Prognosen för i år är väl omkring 3 procent. Vi har i ett par år legat under genomsnittet för industriländerna — mellan 1 och 2 procent lägre. Och vi har legat långt, långt un der det mål på »minst 4 procent» som socialdemokratin uppställde. Vi vet också att den långsamma ekonomiska tillväxten sedan förra andrakammarvalet är ett huvudskäl till de ekonomiska svårigheterna. Det har varit svårt att öka reallönerna så mycket som vi velat och som löntagarorganisationerna varit vana vid från 1960-talets början. Stat och kommun har inte heller fått in tillräckligt med skatteinkomster för de reformer som vi velat genomföra. | Man kan göra en teoretisk beräkning av vad en långsammare tillväxt betyder i form av uteblivna resurser. Skulle Sverige fortsätta att ligga under OECD genomsnittet i produktionsutveckling, på ungefär det sätt som vi gjorde 1964 —1965 och 1965—1966, så går vi på en femårsperiod miste om cirka 30 miljarder kronor i ackumulerade inkomster. Av dem skulle väl närmare 10 miljarder bli skatteintäkter för stat och kommun. Så mycket betyder, under en längre period, skillnaden i ökade resurser mellan den svenska tillväxttakten och den som övriga industriländer haft. Jag läser vidare i skriften. »Man måste försöka undvika ryckighet i utbyggnaden av samhällets serviceoch välfärdsanordningar», säger man på sidan 22. Jag vet inte om programskrivarna räknar bostadsbyggandet till den grupp av aktivitet där ryckighet måste undvikas. Men om så är fallet kan man konstatera att regeringen genast bröt mot sina föresatser. 1965 ökade ryckigheten igen och 1966 kom rekordryckighetens år, då i stort sett bara hälften av bostadsbyggandet hade satts i gång när vi kom in i det sista kvartalet. Längre fram meddelar programmet att »konjunkturnedgång och arbetslöshet bekämpas med en arsenal av vapen. De små skiftningarna i de årliga arbetslöshetstalen på senare tid är ett bevis på framgång i den konjunkturutjämnande politiken.» Ja, nu står vi i en situation med större arbetslöshet än någon gång efter 1958, och vi riskerar att i vinter få ett läge med fler arbetslösa än vi haft någon gång på 20 år. Herr Fälldin har med stor noggrannhet utvecklat den här saken. Då blir frågan: Om liten arbetslöshet 1964 var ett bevis på en framgångsrik politik — är då stor arbetslöshet 1967—1968 ett tecken på en misslyckad politik? Eller spelar det ingen roll för bedömningen hur det går — allt är ett tecken på att regeringens ekonomiska politik har varit lyckad? Några sidor längre fram får vi veta att »arbetslöshetsförsäkringen får ta första stöten. Den bör vara så utformad att den skapar trygghet.» Det är en förträfflig programförklaring. Men jag antar att många i kammaren undrar hur detta kan förenas med den negativa hållning som socialdemokraterna nu visar när mittenpartierna lägger fram förslag om en allmän sysselsättningsförsäkring just för att öka den trygghet som programmet talar om. »Studiesociala stödformer för vuxna bör vidgas i syfte att göra det praktiskt möjligt att avbryta eller minska förvärvsarbetet till förmån för utbildningen.» Också det är en sats som man helhjärtat kan instämma i. Men det förslag om vuxenutbildningen som lades fram i våras hade ju framför allt missat de studiesociala frågorna. Det är ju där som det i dag, efter »herr Edenmans ofullbordade» som propositionen kallades, framför allt brister i den nuvarande vuxenutbildningen. Sedan antyder programmet en skattereform: »Socialförsäkringens finansiering samordnas så att den nuvarande splittringen med olika avgifter och bidragssystem för sjukförsäkring, pensionering etc. i möjlig mån upphör.» Jag antar att programskrivarna delvis syftade på det skatteprogram som allmänna skatteberedningen då hade lagt fram. Men som vi alla vet har det inte blivit något av med den saken. Det socialde mokraterna kritiserade som »splittringen» i försäkringsavgifterna 1964 finns kvar också i dag. Programmet från det året har också några kloka synpunkter på familjepolitiken. Det står så här: »Ett samordnat system av stödåtgärderna för barnfamiljerna bör skapas... 1. Det grundläggande stödet utgår i form av ett allmänt barnbidrag lika för alla.» Det är förträffligt. Det är bara det att det fa miljepolitiska arbetet inte alls har bli-. vit »samordnat» utan tvärtom splittrat i åtminstone tre utredningar. Och en av de utredningarna har nu presterat ett förslag, som socialdemokraterna ännu inte avvisat, där man vill gå emot programkravet på lika barnbidrag för alla och införa något slags inkomstgrade ring. På sidan 57 lovar man »allmän tandvårdsförsäkring» — det har man inte kunnat infria. På sidan 60 säger man att »samhällets sjukvård skall vara så ordnad att envar som blir sjuk kan få all den omvårdnad han behöver». Sedan dess har bristen på sjukvårdspersonal blivit ytterligare skärpt, och vi står mitt uppe i ett läge då vårdkrisen tycks bli det kanske största sociala problemet för 1970-talet i det här landet. Det har också gjort att målet »allmän hälsokontroll», som »Resultat och reformer» pläderade för, inte har blivit verklighet. Längre fram finner man att »vi är beslutna att snabbt utvidga vårt bistånd till de fattiga länderna med sikte på målet: 1 procent av nationalinkomsten». U-hjälpen har sedan dess ökat från 2 promille till 3 promille, och åtminstone finansministern tycks vara nöjd med den utvecklingen. Jag kunde fortsätta uppräkningen av de vackra programsatser som regeringen då gick till val på och som sedan dess har havererat i den praktiska politiken. Det var de här löftena som var grunden för de 47 procent av valmanskåren som socialdemokratin då fick stöd av och kunde regera vidare på. Det är självfallet också de löftena som nu måste granskas när vi närmar oss 1968 års val. Regeringen har att redovisa hur den har utnyttjat sin mandatperiod. Naturligtvis är regeringen inte glad för en sådan granskning. Man kommer att skylla på många ting. Man kommer att säga att de internationella konjunkturerna inte har blivit vad man tänkt sig. — Det är väl delvis riktigt, men det förklarar i och för sig inte varför Sverige sedan förra andrakammarvalet har haft en tillväxttakt som ligger långt under övriga OECD länders. Man kommer att hänvisa till att kostnadsutvecklingen i Sverige har blivit sämre än man då trodde. Det är riktigt, men ett av skälen till det är ju att regeringen så illa har bemästrat inflationen. Man kommer att påstå att vissa av programkraven hade så stora tekniska komplikationer att de måste fortsätta att utredas. — Men några sådana reservationer fanns inte med i de glada löftena i »Resultat och reformer». Man kommer också som statsministern har gjort i dag i polemik med herr Wedén att säga: »Resultat och reformer» var en Önskelista för lång tid framåt, för en mycket lång tid. — Det håller naturligtvis inte heller. Kravet på minst 4 procents årlig tillväxt av nationalprodukten = gällde «uttryckligen 1960-talet. Om man säger sig vilja undvika ryckighet kan man inte gärna ha menat att ryckigheten de närmaste åren var i sin ordning. Om man vill samordna familjepolitiken är det inte rimligt att genast låta utredningarna splittra upp familjepolitiken. Om man påstår att man snabbt skall nå upp till 1 procent av nationalinkomsten i u-landshjälp kan man inte rimligen ha syftat på 1970-talet, osv. Och dessutom så restes flera av de här kraven också på de socialdemokratiska valaffischerna i 1964 års val. Det är ju annars en rörande tanke att de affischerna inte alls syftade på den kommande fyraårsperioden utan på en helt annan epok i ett helt annat årtionde. Det politiskt väsentliga är ingenting av de här förklaringarna och bortförklaringarna. Det i detta sammanhang avgörande är att socialdemokratin i valrörelsen till förra riksdagsvalet förespeglade svenska folket en utveckling som inte blivit av, aft man framställde ambitioner som icke kunnat förverkligas och att man ställde ut löften som i flera fall har brutits. Det är väl troligt att en av anledningarna till socialdemokratins stora nederlag i valet förra året var att väljarna hade börjat tröttna på klyftan mellan ord och handling hos regeringen. Men regeringen har inte dragit någon vettig slutsats av det. I stället försöker man nu återigen ge intryck av att den själv är starkt pådrivande i samhällsutvecklingen. För att klara sig ur den stämning som valnederlaget skapade har man försökt med ett nytt slagord. Det gäller ju att suggerera fram intrycket att socialdemokratin har återhämtat sig efter det stora bakslaget. Vi har initiativet — så lyder det socialdemokratiska slagordet, och det upprepas ständigt. I ett par sällsynt illa underbyggda artiklar i Aftonbladet i somras försökte statsrådet Palme ge något slags intellektuell styrsel på den propagandan. Det lyckades inte — framför allt av det skälet att herr Palme tvingades bortse från en rad konkreta politiska frågor, om vilka det rått eller råder strid mellan regering och opposition. Låt mig i stället kort påminna om några av de frågorna för att visa var initiativkraften ligger i svensk politik. Vi har sedan flera år krävt en stor skattereform med bl.a. införande av en mervärdebeskatitining som inte ytterligare försvårar för exportindustrin. I skatteberedningen var löntagarnas och partiernas representanter överens om den tanken. Nu finner vi att mervärdeskatten snart kommer att finnas i prak tiskt taget alla de västeuropeiska länderna. — Men fortfarande arbetar vi i Sverige vidare med en föråldrad form av indirekt beskattning. Socialdemokraterna har hittills sagt nej till mervärdeskatten med antydningar om ait det kan bli ja någon gång i en oviss framtid. Ena dagen skrämmer man med väldiga kostnadsförskjutningar från företag till löntagare om mervärdeskatten införs. Andra dagen säger man, helt riktigt, att en sådan omfördelning visst inte är nödvändig om reformen genomförs. Men är det de som önskar reformen och driver på den eller de som tvekar och skjuter upp den som har initiativet? Mittenpartierna har i sitt gemensammå program slagit fast principen om särbeskattning. Makarnas skatt skall beräknas var för sig. Det skall i framtiden inte finnas skilda skatteskalor för gifta och ogifta. Äktenskapet skall inte i sig självt leda till en skattepremiering. I stället bör familjestödet koncentreras på barnfamiljerna. — Regeringen tycks hittills inte ha tagit ställning till den reformen. Under alla förhållanden har man inte presterat något förslag om hur särbeskattningen skall införas och vilka övergångsbesiämmelser som blir nödvändiga. är det den obeslutsamheten som regeringen kallar initiativ? Mittenpartierna har krävt en snabbare stegring av den svenska u-landshjälpen. Vi har sagt att den ökning vi hittills haft under 1960-talet har varit sorgligt blygsam i jämförelse med det ofantliga ansvar som måste ställas på den rika världen. — Men socialdemokrater och högermän i förening har hittills, år efter år, röstat ner våra ökningsförslag. För knappt ett år sedan gick den negativa hållningen till SIDA:s anslagsäskanden så långt att det ansvariga statsrådet lämnade regeringen i protest. Men är det verkligen de som röstar nej till våra ökningskrav som har initiativet? År efter år har oppositionen begärt en plan för u-landshjälpens framtida stegring. Vi lovade för ett halvt årtion de sedan att nå upp till 1 procent av nationalinkomsten i bistånd till de fattiga folken. I dag har vi, som jag redan sagt, kommit upp till tre promille. Vi har krävt en plan för hur vi snabbt skall kunna nå fram till 1 procent av nationalprodukten och sedan vidare. — Men varje år fram till 1967 röstade socialdemokraterna nej till det förslaget. I år sade man äntligen ja. Vem hade där initiativet? Lika ofta har vi begärt ett försäkringssystem för investeringar i u-länderna. Vi har velat underlätta de investeringar som bidrar till ekonomisk utveckling i de länder det här gäller. I det synsättet har vi haft stöd av ett stort antal regeringar i u-länderna, som på olika sätt vill underlätta privata investeringar i sina länder. — Ändå avvisade regeringen det förslaget år efter år ända fram till april i år. Först då accepterade regeringen vårt krav under sura miner i den socialdemokratiska pressen och under protester från det egna ungdomsförbundet och den s.k. nya vänstern med sina mossiga marxistiska doktriner. Ligger initiativet här hos en splittrad socialdemokrati eller hos den eniga oppositionen? Folkpartiet skrev i juni i år in i sitt partiprogram förslaget om försök med löntagarrepresentation i företagens styrelser. De försöken skulle gälla alla typer av företag: privata, statliga, kommunala och kooperativa. Vi menade, och menar, att styrelserepresentation kan vara ett sätt bland flera för löntagarna att få ökad insyn och ökat inflytande i det företag där de arbetar. I september förordade centerpartiets ordförande samma tanke. — Men den socialdemokratiska reaktionen har varit, milt talat, skeptisk. Statsministern morrade genast några negativa kommentarer i en tidningsintervju. Någon sakdiskussion har man inte brytt sig om att prestera. Vem är det då som har initiativet när det gäller förslag att vidga företagsdemokratin? Folkpartiet har i flera år krävt att statsbidrag skall utgå också till familjedaghem. Vi har gjort det därför att vi alla vet att under de närmaste åren kommer tillgången på vanliga daghem inte att vara tillräcklig. Vi har sagt oss: Det räcker inte att man pratar om jämlikhet mellan man och kvinna, om bristen på barntillsyn utanför hemmet fortfarande konserverar de gamla könsrollerna med kvinnan hemma och mannen i förvärvslivet. Därför måste vi satsa också på familjedaghemmen. — Men regeringen har hittills sagt nej med dogmatisk envishet. Nu för en tid sedan kom en utredning, gjord av en socialdemokratisk riksdagsledamot, som visade att bristläget är så allvarligt att staten måste stödja också familjedaghemmen. Men ingen vet hur regeringen kommer att reagera på det. Alla kan däremot se vilka det är som har initiativet när det gäller att på olika sätt bygga upp den barntillsyn som är nödvändig för att ge en reell valfrihet för kvinnorna. I förra årets valrörelse beskyllde socialdemokraterna folkpartiet och mittenpartiet för att gå »tomtjobbarnas» ärenden. Vårt förslag till lag om förköpsrätt för kommunerna skilde sig från regeringens inte i viljan till en aktiv markpolitik, utan bl.a. däri att vi ville slå vakt om rättssäkerheten. För det fick vi veta att vi slog vakt om markspekulanterna. — Men sedan förlorade regeringen valet. Och när propositionen kom visade det sig att regeringen i stora drag accepterat vår kritik och godtagit våra förslag. Vem är det då som haft initiativet i markfrågan? Och till slut: I femton år krävde folkpartiet en författningsreform som skulle ge väljarna chansen att utse hela riksdagen i ett enda val. Vi drev linjen att riksdagen skulle bestå av en kammare, att den i sin helhet skulle väljas i direkta val och utses på en och samma gång. — Men år efter år förhalade socialdemokraterna frågan med ständigt nya konstruktioner, vilkas gemensam ma inslag var att hela riksdagen inte fick utses i ett enda val. En vecka efter valnederlaget 1966 godtog regeringen äntligen vårt krav. Men man satte samtidigt som villkor för sin medverkan den gemensamma valdagen, som kommer att göra en effektiv kommunal demokrati omöjlig. Det är nog få som i dag förnekar att det är den liberala rörelsen som under 1950 och 1960-talen haft initiativet när det gäller att fördjupa folkstyrelsen här i landet. Herr talman! Det här var ett tiotal frågor. De är alla aktuella. Alla är eller har just varit stridsfrågor mellan regering och opposition. På samtliga områden är socialdemokratin vacklande eller negativ. I samtliga frågor har folkpartiet varit pådrivare och har i samverkan med centern lagt grunden för en serie reformer. De här exemplen visar också hur det kan gå med en propaganda som till varje pris måste finna ett slagord för att få mod i nederlagsdrabbade socialdemokrater. Vi har initiativet — den tesen har statsråden sökt hamra in under de senaste månaderna. De märker inte att de med den tanken seglar in i en alldeles egen drömvärld, skild från dagens politiska verklighet i Sverige.

Herr talman! Den svenska ekonomin dras för närvarande — som så många på olika sätt framhållit i dag — med en rejäl baksmälla efter några år av utsvävande liv. Omedelbara åtgärder förefaller önskvärda ur tillfrisknandesynpunkt. Men det är när man efterlyser sådana åtgärder som man på allvar märker att Sverige sedan några månader inte består av bortåt 8 miljoner invånare utan i första hand av cirka 5,5 miljoner väljare. Sneglandet på hur dessa miljoner skall bete sig hösten 1968 gör det svårare än nödvändigt att bota huvudvärken. Vi har i dag i vårt land den högsta levnadsstandarden i Europa. Vi har Allmänpolitisk debatt inte fått den gratis. Bakom ligger intensivt och målmedvetet arbete — och samarbete. Vi har genom åren haft anledning att vara någorlunda till freds med de hyggliga förhållandena mellan statsmakt och näringsliv. Inte minst den traditionella samverkan mellan företagen och de anställda har varit en drivfjäder. Just samspelet mellan ansvarskännande företag och en positiv fackföreningsrörelse har kommit Sverige att framstå som ett föregångsland och har på många håll ökat respekten för detta lilla lands kapacitet. Vår standard är alltså inte skapad av någon enskild grupp. Den är ett resultat av gemensamma ansträngningar. Under hela efterkrigstiden har utvecklingskurvan pekat uppåt på ett mycket påtagligt sätt med undantag för ett par i och för sig kraftiga försvagningar på 1950-talet. I stort sett har det rört sig om en mycket markant expansion, och då var allt gott och väl. Nu synes läget annorlunda, På sikt räknar vi ju med förbättrade konjunkturer och fortsatta expansionsmöjligheter. Men vi vet att innan vi är där, måste vi gå igenom en ganska besvärlig period. Vi vet vidare att den fortsatta utvecklingen måste ske i ett betydligt hårdare internationellt konkurrensklimat än vad vi varit vana vid hittills. Man tycker att detta skulle vara starka skäl för ett ytterligare ökat samarbete mellan statsmakterna och näringslivet. Den ekonomiska tillväxten och därmed vår höga levnadsstandard är ju beroende av näringslivets möjligheter att klara i första hand den hårda internationella konkurrensen. Men vad är det vi får uppleva? Jo, vi får dagliga bevis för att man från regeringens sida i stället för att skapa gynnsammaste möjliga arbetsbetingelser föredrar att ständigt klaga på näringslivet för bristande ansvar gentemot de anställda. Man säger om företagen att de ställer folk på gatan, att de säljer den enskilde för en bråkdels produktionsökning. Man försöker alltså att inkompetensförklara den del av vårt näringsliv som så verksamt bidragit till att skapa vår unika levnadsstandard. Man gör detta under omsorgens täckmantel. Man säger att den enskildes trygghet måste säkras. Att ha trygghet — det måste väl i första hand bestå i att ha ett stadigt meningsfyllt arbete, som ger en chans att utnyttja alla de möjligheter som moderna tider erbjuder. Jag tror inte att den människa känner särskilt mycket trygghet som håller på att omskolas — på ett aldrig så fint omskolningscentrum — eftersom hon så ofta inte har den ringaste aning om vad hon egentligen omskolas till. Och jag tror inte den känner särskilt mycket trygghet som får syssla med tillfälligt hjälparbete. Nej, trygghet det är vad ett framgångsrikt näringsliv kan erbjuda i form av fast anställning — ofta en anställning med flera alternativ. Utan tvekan har den senaste konjunkturdämpningen satt oss i en besvärlig situation, en situation som blivit svårare att bemästra eftersom det svenska näringslivets konkurrensförmåga genom våra ständiga kostnadsstegringar ger oss ett utgångsläge som är klart sämre än konkurrenternas. Kostnadsstegringarna per producerad enhet har i vårt land varit ojämförligt större än i något annat land, USA inräknat. Detta gäller framför allt 1965 och 1966 och såvitt jag kan se även 1967. Jag tror inte det är vare sig vist eller rättvist att i ett läge då allt flera företag slåss med kniven på strupen börja anklaga näringslivet för att inte ta hand om sina anställda. För någon tid sedan klagades det över att folket i kanslihuset bättre skulle kunna bidraga till att göra de statliga företagen lönsamma om de själva hade någon erfarenhet av att vara företagare. Jag tror att den erfarenheten skulle behövas också för att förstå ett så enkelt och inom näringslivet så självklart faktum som att man inte i ett företag ger ifrån sig en enda man, om man inte är absolut piskad till det. Man vet nämligen bl.a. vad det kostar att nyanställa folk i en uppåtgående konjunktur. Och man vet att en permittering inte är kostnadsfri — långt därifrån. Därför vore det klokt att lyssna till folk med lång och ingående erfarenhet av dessa frågor, folk som vet hur näringslivet fungerar, folk som känner dess spelregler. Det mest ologiska är försöken att klanka på företag som går med vinst samtidigt som man anklagar andra företag som inte har resurser att slå vakt kring sina anställda, Lönsamma företag drar sig i det allra längsta för att ens låta ordet friställning nämnas, inte av bekvämlighetsskäl utan i ambition att undvika denna av alla innerligt avskydda utväg. Och det är ingen tvekan om att väl konsoliderade företag i dag bjuder den bästa tryggheten, just därför att man har resurser att slå vakt kring den enorma tillgång som en etablerad, yrkeskunnig och lojal stam av anställda utgör. Det är möjligt att man inbillar sig att man genom att låta företagens självfinansieringsförmåga gå i botten skaffar sig en bättre kontroll. Vad som i själva verket sker är att man dels tunnar ut företagens möjligheter att göra friska satsningar på innovationer, dels försvagar, för att inte säga omintetgör, företagens möjligheter att ge de anställda deras självklara behov av trygghet. Näringslivet har på denna punkt i viss mån sig självt att skylla för den bristande förståelsen. Det har genom åren varit alltför mycket hysch-hysch kring vinstbegreppet. I stället för att informera öppet och klart och försöka sprida kunskap om vilken utvecklingsdrivande faktor vinsten är, har man intagit ett slags försvarsattityd, som skulle kunna tolkas så att god vinst är något man inte riktigt skall visa och som man gärna vill försöka dölja. I dag är situationen en annan. Nu går näringslivet ut med vinsten som det positiva argumentet, vilket den ju egentligen alltid varit. Detta är ingen hemlighet för den enskilde. anställde. Han har alltid varit medveten om betydelsen av sitt företags ekonomiska situation. Är denna god känner han både delaktighet — och trygghet. Jag finner det inte bara rimligt utan i allas intresse nödvändigt att det blir ett slut på detta taktiskt motiverade misstänkliggörande av svenskt näringslivs vilja att spela sin självklara samhällsroll. När man ser tillbaka på efterkrigstidens utveckling, finner man där inget som helst stöd för tanken att vårt näringsliv inte skulle vara i tilltagande grad medvetet om sitt stora ansvar för den kanske viktigaste produktionsfaktorn, människan. Jag vågar tvärtom påstå att det inte finns något annat land i världen som har en så klart positiv inställning till de anställda som man har i Sverige. Det är inte bara dags utan hög tid att det i ansvarsfrågan etableras nytt samarbete mellan statsmakterna och näringslivet. Detta är enda möjligheten att åstadkomma en konstruktiv debatt på detta område. Vad som bör dryftas är gränsdragningen och <:ansvarsfördelningen mellan näringslivet och statsmakterna när det gäller både de sysselsatta och de friställda. Det är min övertygelse att näringslivet är berett att starta sådana överläggningar omgående, Jag är säker på att man heller inte tvekar att ta på sig sitt ansvar — och till och med ett ökat ansvar — vilket ju också successivt skett under de gångna åren. Däremot är jag inte alldeles säker på att regeringen har en lika positiv inställning. Just därför är det fortsatta agerandet i denna fråga intressant att följa. Det blir också avslöjande. Skulle regeringen tveka att omgående ta detta självklara initiativ, har den nämligen indirekt gett ett klart besked. Regeringen har då bekräftat att det viktigaste i dag inte är den anställdes trygghet och omsorgen om företagens utvecklingsmöjligheter. Man har i stället bekräftat att man bedömer det som ännu viktigare att slå vakt kring sitt främsta politiska slagträ, nämligen skallet på näringslivet. Herr talman! Som så många andra kan jag konstatera att statsrådsbänkarna är alldeles tomma. Jag vill emellertid till dessa bänkar, som kanske kan komma att fyllas under kvällens lopp, ställa den frågan till det statsråd som känner mest ansvar för detta, förmodligen statsrådet Johansson: Är statsrådet beredd att ta initiativ till sådana här överläggningar med näringslivet?

Herr talman! I vårriksdagens hektiska slutskede hade vi att såväl utskottsbehandla som att i kamrarna ta ställning till den framtida jordbrukspolitiken och organisationen av det organ eller instrument som skall hantera den statliga verksamheten på jordbrukets område. Jag syftar i det senare fallet på den nya lantbruksnämndsorganisationen. Besluten här ligger emellertid så nära i tiden att någon granskning av deras innebörd och konsekvenser rimligen inte bör göras nu; framför allt gäller detta den senare frågan. Den omorganisation som har skett, personalomflyttningar etc., gör självfallet att mycket av den tid som förflutit efter omorganisationen har åtgått för att så att säga finna arbetsformer och skapa kontakter. Bedömningen av lantbruksnämndernas verksamhet liksom av hur de kommer att förvalta också det pund som hushållningssällskapen måst lämna ifrån sig vill jag därför låta anstå tills vidare. Det är emellertid, herr talman, en annan sida i sammanhanget jag vill påtala. Åtskilliga gånger under årens lopp har poängterats värdet av en god samverkan mellan jordbrukarna och den statliga lantbruksnämndsorganisationen, enkannerligen samarbete mellan lantbruksnämnderna och jordbrukets organisationer. Åtskilliga exempel på goda resultat härvidlag torde också kunna redovisas från gången tid. Också i pro positionen kunde man förhoppningsfullt läsa departementsuttalanden i samma riktning, där det förutsattes samverkan och goda relationer med jordbrukarna och deras organisationer. Utnämningen av ledamöter i de nya nämnderna väckte emellertid mot denna bakgrund stor förvåning i jordbrukarkretsar. Framför allt gäller det beträffande utnämningarna i län där jordbruket har stor intensitet och omfattning, där i vissa fall jordbruksministern lämnat jordbruksrepresentationen helt utanför vid sin utnämning. Motivet från jordbruksministerns sida är känt. Han har framhållit det vid flera tillfällen. Jordbrukspolitiken är, förmenar han, en konsumenternas angelägenhet i minst lika stor utsträckning som en jordbrukarnas. Ingen har bestritt detta. Ingen, allra minst jag, skulle ifrågasätta riksdagens oförytterliga rätt att med majoritet, om än aldrig så svag, i vanlig demokratisk ordning fatta beslut i jordbruksfrågor. Så har också skett. Men konsekvensen av detta behöver rimligen inte vara en uppföljning beträffande representationen i det handläggande och verkställande organet så till den grad som skett, därmed inte sagt att jordbruket skulle ha hela representationen. Här är det dock frågan om att göra praktiska värderingar och bedömningar inom nämnderna tillsammans med tjänstemännen, där konsumenterna måste vara mest betjänta av att dessa görs av människor som har god insikt i jordbruksspörsmål. Jag kan inte finna annat än att jordbruksministern här missat sin ur konsumenternas synpunkt goda föresats samtidigt som han rimligen inte befordrar det samarbete han säger sig eftersträva med den folkgrupp som ändå är den mest berörda i sammanhanget. Det är självfallet också alldeles för tidigt att göra några bedömningar av den nya jordbrukspolitikens utfall. Detta gäller såväl prispolitiken som rationaliseringspolitiken liksom övriga avsnitt. Jag avstår helt från bedömningar och kommentarer beträffande prispolitiken, även om det kunde varit frestande att med utgångspunkt från den 1 september göra jämförelser med löften som getts om stora prissänkningar. En sådan diskussion är ju emellertid, som jordbruksministern brukar framhålla, inte så värst fruktbärande. Därtill har av prissättningsåret förflutit enbart cirka två månader. Här liksom beträffande högertrafiken kan helt naturligt både bakslag och överraskningar alltjämt inträffa. Jag tror att det är mera fruktbärande och mera motiverat att diskutera vad 1967 års riksdagsbeslut kan innebära visavi struktur och produktionsinriktning samt jordbruksproduktionens lokalisering inte minst. Att härvidlag tillämpningsföreskrifter och den praktiska hanteringen härav är av avgörande betydelse torde väl alla vara införstådda med. Att jag trots att sådana ännu ej utkommit tar upp denna frågeställning beror i mycket hög grad på att prejudicerande fall med krav på mycket långtgående satsning på jordbruk och animalieproduktion i juridisk persons ägo står på dagordningen och inför ett nära avgörande. Jag ämnar inte diskutera det aktuella fallet som torde vara väl känt för kammarens ledamöter. Jag ämnar i stället ta upp problemet med hänsyn till dess praktiska och principiella innebörd avseende här berörda förhållanden. Jag vill endast något antyda storleksordningen av det här berörda exemplet. Detta åskådliggöres bäst om man säger att det av lantbruksnämnden i vederbörande län tillstyrkta beloppet till ett enda företag utgör 15 procent av utökningen för landet i dess helhet av låneramarna som riksdagen i våras fattade beslut om. Att proportionerna här är orimliga torde stå klart med tanke på de stora och oundgängligen nödvändiga upprustningsprojekt som förefinns hos tiotusentals framför allt yngre jordbrukare. Jag har tidigare i denna kammare framfört betänkligheter, inte mot juridiska personers rätt att producera livsmedel, men mot att man med statlig bidragsoch långivning stimulerar dylik produktion, så länge den inte är erforderlig ur marknadssynpunkt. Ingenting har enligt mitt förmenande inträffat som gör att inte yttersta varsamhet alltjämt bör iakttagas på berörda område. Ramen för den allmänna jordbrukspolitiken inrymmer ju därtill en målsättning där produktionen starkt skall beskäras, med ett slutmål om 80 procentig självförsörjning. Att sett mot den bakgrunden en sådan marknadssituation — vare sig nu eller inom överskådlig tid — föreligger att dylik satsning kan anses berättigad torde vara uteslutet. Vi har redan nu ett betydande till synes permanent överskott av fläsk; varje svinräkning ger oss besked om ytterligare utökningar. De exportförluster som jordbruksministern brukar tala om blir givetvis betydligt större därest staten bidrager till dylika investeringar. Det här åskådliggjorda exemplet är väl närmast ett smakprov — det kommer säkert flera — på hur kontroversiell den nya jordbrukspolitiken är visavi produktionsmålsättning och rationaliseringsinsatser. Jag hoppas att såväl lantbruksstyrelsen som jordbruksministern till fullo beaktar alla de konsekvenser som en klarsignal här skulle föra med sig. Dessa blir i så fall mycket vittgående och kan på relativt kort tid göra allt tal om förstärkning och rationalisering av befintliga familjejordbruk mer eller mindre till en chimär. Dels kommer kapitalresurserna, bidragsoch låneramar, att vara helt otillräckliga, men därtill, vad värre är, kapas en stor del av det marknadsutrymme som är en oundgänglig förutsättning för en rationell produktion och hygglig lönsamhet inom det egentliga jordbruket. Jag vet att här görs invändningar. Jordbruket är inget självändamål. Vi behöver inget fixt antal jordbrukare Allmänpolitisk debatt — ju färre dess bättre. Jordbrukets form är inte en gång för alla given, också nya produktionsformer måste prövas, för att här ta några argumenteringar. Jag vet att dessa invändningar görs men vill ändå påstå att knappast tidigare under de år av jordbruksdebatt, som nu ligger bakom, har det funnits så goda förutsättningar som nu för en meningsfull debatt beträffande dessa problem i praktisk utformning. Vi har nu att föra en debatt inom vissa kända ramar. Vi har ingen debatt om huruvida vi skall ha jordbruk eller inte jordbruk i detta land. Vi har fastslagit att det skall finnas ett livskraftigt jordbruk. Vi har delade meningar om vilken omfattning detta skall ha men har självfallet vid den praktiska politikens utformning att respektera riksdagsbeslutet om en total krympning av jordbruksproduktionen. Vi har således i det relativt kortsiktiga och omedelbara perspektiv som jordbrukspolitiken ändå måste ses i att inför dessa fakta fördela resurser och göra avvägningar. Att det blir svårt att inom ramarna tillgodose och beakta rimliga anspråk på rationalitet och effektivitet på lokaliseringsoch försvarspolitiska synpunkter etc. torde stå rätt klart. Utgångsläget är ju ändå vårt svenska jordbruk anno 1967 med en viss given struktur och inriktning, med en viss personlig numerär så och så fördelad med hänsyn till ålderssammansättning, utbildning etc. Vi har ett jordbruk på visst sätt näringsgeografiskt anpassat osv. Utgångsläge och målsättning är således givna. Hur snabbt denna målsättning kan nås beror självfallet på utvecklingen inom övriga delar av näringslivet. Den debatt om resursöverföringen som under åren förts känns här igen. Vi har nu emellertid att föra inte bara ett teoretiskt resonemang om resursernas alternativa användning utan också att beakta frågan på det praktiska planet. Det är inte att svartmåla, bara att konstatera faktum om jag säger att det nog visat sig betyd ligt svårare att i praktiken göra de mycket omtalade resursöverföringar och framför allt överföringsvinster, som man på sin tid var så högljudd om, eller att ledigt och lätt omplacera de bortrationaliserade jordbrukarna i industrin. Sannolikt kommer denna omställningsprocess att ta längre tid än man för något år sedan förutsatte och ävenså att möta betydligt större omställningsproblem.

Herr talman! Vi berömmer oss i det här landet av en demokrati som knappast har sitt motstycke i andra länder. Då någon angriper den blir vi svårt förolämpade och säger att vederbörande vet inte vad han eller hon talar om. Vårt folkstyre är utan vank och brist. Förhåller det sig verkligen så? Befäster och utökar vi vår demokrati eller är det inte snarare tvärtom? Är verkligen den riksdag och den regering, de landsting och de kommunala styrelser och nämnder som fattar alla de avgörande besluten i detta land representativa för folket? Naturligtvis inte. Inte så länge som vi finner oss i att hälften av det svenska folket, nämligen kvinnorna, har så föga att säga till om som de har och får allt mindre och mindre. Jag skall inte bli patetisk ty det lönar sig inte. Men jag anser att riksdagsmän borde veta hur situationen nu utvecklar sig för kvinnorna. Förmodligen lär inte många av herrarna annars få del av resultatet av den undersökning som nyligen har gjorts, och därför tänkte jag att muntligen delge några fakta ur denna. Det är nyttigt att höra och det bör föras till riksdagens protokoll. Undersökningen publicerades i tidningen Hertha, och den förmodar jag inte ligger på så många av riksdagsmännens läsbord. Hur det är ställt med representationen i riksdagen vet vi ju. Men hur ser det ut i nämnder och styrelser? Det har gjorts en undersökning omfattande 114 städer och 88 köpingar. I städerna har kvinnorepresentationen sjunkit under åren 1962—1966 från 14,6 procent till 13,9 procent. I stadskollegier och drätselnämnder i städerna finns bara 40 kvinnor och i köpingarna 25 i kommunalnämnderna. Kvinnor är endast i ett fåtal fall ordförande och vice ordförande i nämnder och styrelser. Till stadsfullmäktiges ordförande vet jag att endast i min egen hemstad har utsetts en kvinna, nämligen Blenda Ljungberg i andra kammaren. Men i nykterhetsnämnder, i familjebidragsnämnder och i skolstyrelser i de städer som undersökningen gäller finns enstaka kvinnliga ordförande. I köpingarna sitter en och annan kvinna på motsvarande platser. Det är naturligtvis något bättre när det gäller de ordinarie platserna i sådana nämnder som socialnämnd, barnavårdsnämnd och hemhjälpsnämnd; förtroendeposter som kvinnorna anses ha sådana förutsättningar för, att man liksom inte kan komma förbi dem. Läget för kvinnorna är med andra ord betydligt sämre än det har varit, och det lär bli ännu sämre när kommunsammanslagningarna blir klara. Då bryter det stora kriget ut om förtroendeposterna, och kvinnorna har tydligen inte samma vassa armbågar som männen. Är detta en lycklig utveckling för vårt land? Är det så vi vill ha det? Jag tror i själva verket att det är mycket få som medvetet applåderar det faktum att kvinnorna sakta men säkert lämnar den ena positionen efter den andra, positio ner som är så betydelsefulla för samhällets utveckling. Att förhållandena är likartade i andra länder gör inte situationen ljusare. Vilket land man än besöker får man samma bild: en och annan kvinna i parlamentet, en och annan kvinna i nämnder och styrelser. De kommunistiska öststaterna kan sannerligen inte heller yvas över någonting. Där får kvinnorna jobba hårt, men de får bestämma mycket litet. Jag vill ge bara ett enda litet belysande exempel från den resa som några av oss nyligen har företagit till Bulgarien, där vi fick besöka ett stort kollektivt jordbruk. 55 procent av arbetskraften var kvinnor. När jag frågade hur många som satt i styrelsen för detta stora kollektiva jordbruk svarades det mig att i styrelsen satt 15 personer, varav endast 3 kvinnor. Det vittnar i varje fall inte om tilltro till kvinnorna såsom arbetsledare i de kommunistiska länderna. Vi vet alla att många faktorer samverkar till att hålla kvinnorna i något slags politisk karantän. Visst beror det mycket på dem själva. De måste tränas och uppfostras på kurser och på konferenser samt genom självständiga studier. Tillåt mig dock påpeka att inte heller detta är kvinnornas ensak. Vi kan inte och skall inte enbart backas upp av kvinnor. Det går inte i längden att göra denna fråga till en kvinnosak. Det är en samhällets angelägenhet, som vi alla måste hjälpas åt med. Man borde ha anledning att hoppas att kvinnornas politiska intresse skulle ha ökat med att de i allt större utsträckning kom ut på arbetsmarknaden och fick ett förvärvsarbete, som minskade deras isolering och gav dem en inblick i samhällsproblemen. Det kan förefalla som om det snarare vore tvärtom. De yngre kvinnorna får nämligen tredubbla arbetsuppgifter. De har ett yrkesarbete, de har ett hemjobb — många av dem åtminstone — och därtill kommer de förtroendeposter i samhället som vi begär att de skall ta. De flesta kvinnor klarar tydligen inte detta utan hjälp. På denna punkt måste samhället sätta in större insatser än hittills, om det skall bli möjligt att åtminstone ge de yngre kvinnorna en chans att vara med och bestämma i framtiden. Det dagliga rutinarbetet i hemmet, som för många är ytterst betungande, måste avlastas genom att männen tar större ansvar för hem och barn. Pojkarna måste uppfostras till detta i hemmen, och skolan bör systematiskt inpränta i dem denna naturliga lära att det är deras skyldighet att axla ansvaret lika väl som hustrurna. Detta är naturligtvis en uppfostringsoch upplysningsfråga, som fordrar ett träget arbete av alla, både män och kvinnor. För min del tror jag att de flesta kvinnors medverkan i samhällsarbete, var de än väljer att utföra det i framtiden, går i de flesta fall över ett yrkesarbete. Ju fler stenar som ligger i vägen för dem som vill välja ett arbete utanför hemmet, ju trögare blir det för kvinnorna att göra sig gällande även i politiskt arbete. Deras erfarenhet inom hemmet måste i viss mån bli begränsad, och vi finner också de flesta kvinnorna just i de nämnder och styrelser där de kan utnyttja denna sin speciella erfarenhet. Men det är inte tillräckligt att ha kvinnorna i denna begränsade sektor, även om jag sannerligen inte har någon anledning att nedvärdera den. Just nu har riksdagen anledning — och får snart ännu större anledning — att diskutera hur vi skall kunna öka kvinnornas valfrihet och hur vi skall kunna få ut dem på arbetsmarknaden, dvs. de kvinnor som verkligen vill dit och vilkas arbetskraft vi också behöver. Alla skall veta att det utreds och undersöks och pratas för närvarande kring det här problemet om kvinnorna och deras arbetsmöjligheter. Men medan det sölas rinner tiden undan. Låt mig bara ta ett par exempel. För flera år sedan motionerade vi i folkpartiet om en utredning rörande servicehus, fullt medvetna om att den boende formen knappast kan avlasta mer än en grupp av familjer det dagliga rutinarbetet. Men det är en framtidsform bland andra, och vi måste anlita den. Först nu har det tillsatts en utredning, och den lär väl inte bli färdig på en kafferast. Den hade varit färdig nu, om socialdemokraterna hade varit med på det förslag som vi lade fram för ett par år sedan. Skattesystemet missgynnar gifta kvinnor som vill förvärvsarbeta, det känner vi alla till. Redan för ett par decennier sedan hade vi en skatteutredning, där fru Ingrid Gärde Widemar reserverade sig för en särbeskattning, men henne ville ingen lyssna till. Om den linjen hade fullföljts, hade det lättat olusten bland många kvinnor inför att ta ett arbete som inte lönar sig. Med stor skepsis har vi i dagarna mottagit ett förslag från familjepolitiska kommittén — det talade just herr Ahlmark om — som ökar i stället för minskar skattetrycket för just de kvinnor som samhället främst skulle behöva. Det har pratats mycket om — och herr finansministern har inte varit en av dem som pratat minst — ifall det inte i själva verket är den psykologiska effekten av en sambeskattning som är det farligaste och att man genom upplysning skulle kunna komma till rätta med detta. även herr Söderberg var inne på det temat i dag. Men tror inte herrarna att den psykologiska effekten, om man nu bara håller sig till den, är lika stor om familjepolitiska kommitténs förslag godtas? Och än har det inte avvisats. Familjen riskerar högre skatt och mindre barnbidrag, om båda arbetar. Det förefaller orimligt att socialdemokratin skulle kunna godta ett sådant förslag. För flera år sedan framfördes också från folkpartihåll i riksdagen förslaget om att familjedaghemmen skulle komplettera daghemmen. Motionerna rönte i bästa fall likgiltighet från socialdemokraternas sida. I värsta fall hade man inte ord nog för hur illa barn skul le fara i dessa familjedaghem i jämförelse med barn i daghem med utbildad personal. I varje fall avslogs motionerna under flera år, tills regeringspartiet upptäckte att det måste göras något, utöver det dyra byggandet av daghem, för att bereda de 60000 barn, vilkas föräldrar båda måste eller ville arbeta, en vettig tillsyn. De ungefär 16 000 daghemsplaster som finns förslår inte långt. Nu har en utredning arbetat fram ett förslag som till stora delar är alldeles utmärkt. Det kunde vi ha haft för åtminstone två år sedan på riksdagens bord, om man följt folkpartiets förslag första gången det lades fram. Av de 200 000 kvinnor som vill arbeta, enligt uppgift från utredningen, hade då en hel del varit ute i produktionen vid det här laget. Tyvärr låter vissa remissvar på det här förslaget litet oroande. Misstänksamheten mot den här formen av barntillsyn leder både LO och Arbetsgivareföreningen in på uppskovslinjen. Det är alldeles klart att om kommunerna kan och har råd att bygga hur många och hur bra daghem som helst så är den formen, med utbildad personal, i de flesta fall att föredra. Men det kan man inte i Blomstermåla och i andra småorter .på den svenska landsbygden, och då är den andra formen av barntillsyn snarligen av nöden. Jag tycker att svårigheten att fördela daghemsplatserna och kortsyntheten i fråga om fördelningen av dem ibland är så påtaglig att jag skulle vilja exemplifiera det. I Sveriges andra stad arbetade en kvinnlig gynekolog som för ett par år sedan fick ett barn. Hon hade alltså specialutbildning som läkare och tjänstgjorde på ett sjukhus i staden. Hon vände sig till det sjukhusets barnhem och frågade, om hon möjligen kunde få placera sitt barn där. Svaret blev: »Under inga omständigheter befattar vi oss med kvinnliga läkares barn.» Hon funderade på vad detta kunde innebära. Förmodligen innebar det att de kvinnliga läkarna ansågs ha så stora inkomster att man inte kunde ta emot deras barn på daghem — de fick skaffa sig en hembjälp så gott de kunde. Nu vet ju alla att det är nästan omöjligt att hitta en sådan hemhjälp, och att alltså även gifta kvinnor med förvärvsarbete och höga inkomster befinner sig i en ungefär lika svår situation som de som har lägre inkomster. LO:s betänkligheter borde dock kunna övervinnas av familjeministern. Bland de första av hennes många uppmärksammade yttranden — jag tror det var i radio den här gången — sade nämligen statsrådet att hon inte kunde förstå den motsättning som man ibland ville få fram mellan familjedaghem och vanliga daghem. Huvudsaken var, sade statsrådet, att minska på kön med väntande barn. Naturligtvis förväntar vi nu att statsrådet Odhnoff använder sitt inflytande över sina kolleger inom regeringen och lägger fram ett förslag till nästa års riksdag i den här frågan. Med enbart prat hjälper inte ens det mest talföra statsråd de nödställda familjerna och barnen. Vi förväntar oss också att det inte blir ett slags halvmesyr av familjedaghemsreformen. Man får väl förutsätta att statsrådet Odhnoff diskuterat frågan med sin företrädare i ämbetet, f. d. statsrådet Lindström. Hon har i pressen givit uttryck åt den uppfattningen — som jag helt instämmer i — att vi måste skapa en kår av yrkeskvinnor av dessa mammor med utbildning och med en rimlig ersättning, inte några välgörande damer till samhällets tjänst som kan göra litet som de vill. Det kostar pengar att ta hand om barn, menar tydligen Ulla Lindström, och skötseln av andras barn är värd ett högt pris. Jag håller alldeles med henne. Vi är många som frågar hur länge samhället skall ockra just på den grupp av arbetare som ägnar sig åt den form av barnavård som utövas inom hemmet. Familjevård anses ju vara mycket bättre än anstaltsvård, och dessutom är den under alla förhållanden mycket billi gare. Barn på anstalt är dyra. Man kunde läsa i en tidning häromdagen, att det värsta klientel av missanpassade barn som omhändertas på en anstalt, nämligen de på Skå, kostar ungefär 150 kronor om dagen. Nu vill jag inte alls dra någon parallell i övrigt mellan den vård som måste ges barnen där och den som barnen får i ett fosterhem. Men proportionen är heller inte rimlig när det gäller ersättningen. Det är en föråldrad uppfattning — och jag hade fått för mig att den var utrensad åtminstone ur regeringskretsen — att man skall utnyttja denna grupp av vårdare till ett så pass lågt pris som man gör. Därför blev jag — och även en stor del av svenska folket, skulle jag tro — ytterst häpen över statsrådet Odhnoffs uppträdande i TV i måndags i en diskussion kring fosterhemmen. Enligt hennes uppfattning skulle fosterhemsföräldrar ha ersättning för sina kostnader för barnen men praktiskt taget ingenting för den vård och fostran de gav dem. Att sköta ett fosterbarn fick aldrig bli »en födkrok» enligt statsrådet. Det riskerar det att bli om fosterföräldrar får en rimlig ersättning för den vård de ger barnen. Nu är statsrådet Odhnoff tyvärr inte närvarande i kammaren, men jag skulle verkligen vilja få några frågor besvarade av henne. Jag hoppas att hon åtminstone läser dem i efterhand. Menar verkligen statsrådet Odhnoff vad hon vid det tillfället sade? I så fall är det en ren förolämpning mot de kvinnor som det här gäller. Menar statsrådet att vårdnaden om ett fosterbarn skulle ekonomiskt jämställas med vårdnaden om egna barn. För vårdnaden av dem får ingen betalt. Varför skall då fostermödrarna begära vettig betalning? Menar statsrådet att samhället inte är skyldigt att ersätta det arbete som nedläggs i fosterhemmen med en högre summa än som nu utgår; det är ungefär 255 kronor för välanpassade barn? Menar statsrådet att idealitet och ar betsvilja skulle sjunka just inom den gruppen av människovårdare, om de fick en högre ersättning, medan den förutsättes finnas kvar hos alla andra som ägnar sig åt sjukvård, barnavård, kriminalvård, politik osv., även om de åker upp en eller flera lönegrader. Jag tror att svenska folket har levt i den föreställningen att just genom att familjeministern har erfarenhet av det arbete som läggs ned på barnen i ett hem skulle hon ha fått respekt för detta arbete och inse att det är värt en fullgod ersättning. Det har förmodligen uppfattats av de flesta här i landet som om just denna erfarenhet var hennes främsta merit för statsrådsämbetet, och intet har förut jävat denna föreställning. Men nu har det verkligen skett på ett chockartat sätt. Även i den här frågan har från oppositionens sida, både av folkpartiet och centern, framförts förslag om att staten skulle ge ett stimulansbidrag till fosterhemmen. Det är klart att statsrådet kan svara att detta är någonting som inte rör staten, men det tror jag inte att fostermammorna i det här landet begriper. Tänk om de sittstrejkar. Vad gör då samhället och fru Odhnoff? Till sist vill jag påpeka en utveckling i fråga om kvinnornas möjligheter på arbetsmarknaden som gör mig illa berörd och ganska betänksam. Vissa arbetsgivare tycks ha förblivit i den gammalmodiga föreställningen att det är kvinnorna som det är lättast att schackra med på arbetsmarknaden, när det kniper. Det är kvinnorna som man skall använda som lekbollar för konjunkturerna. I Uppsala Nya Tidning stod häromdagen ett meddelande om att en industri i Uppland — det var förresten Österbyverken — hade kommit, som så många andra, i en kärv situation. Överingenjören vid företaget förklarade att arbetstillgången var mycket dålig, och för att kunna hålla driften i gång hade man måst vidtaga en rad åtgärder, bl.a. vissa omplaceringar, för att ge vissa grupper inom företaget sys selsättning. Nästa steg måste bli att införa halvdagsarbete för den kvinnliga delen av de anställda. Företaget har för närvarande ett hundratal kvinnliga anställda. Jag finner det väldigt oroande om man från företagens sida slår in på linjen att det är kvinnorna som i första hand skall beredas deltidsarbete. Nästa steg blir naturligtvis att de inte får något arbete alls. Jag skulle, herr talman, vilja sluta med att säga — för att sammanfatta vad jag förut har sagt — att nu bör det vara tid att samordna de olika reformerna på familjepolitikens område och göra detta snabbt. Först då har vi hjälpt kvinnorna till en större valfrihet än de har nu och givit dem en chans att genom att komma ut på arbetsmarknaden bryta den isolering som är många av de hemarbetande kvinnornas lott. Det är angeläget bl.a. för att ge också dem chans till ett större inflytande på samhällsutvecklingen.

Herr talman! I höst har riksdagen haft bl.a. att behandla frågor som rör »omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda». Det är inte min mening att här föregripa den kommande debatten i frågan, men jag vill gärna göra några korta reflexioner kring de allmänna spörsmålen i dessa och liknande frågor som har med fördelningen mellan stat, landsting och kommun att göra. Det råder i stort sett inga delade meningar om den omvårdnad om vissa människor som det allmänna bör ta på sig i vårt samhälle. Gruppen psykiskt utvecklingsstörda är sådan grupp medmänniskor. I samma mån som samhällets möjligheter ökar skall givetvis sådana som behöver stöd och hjälp få del av de ökande tillgångarna. Det finns dock onekligen frågor i samband med förslagens genomförande som hos många skapar en berättigad oro. Hur skall huvudmännen, personellt och ekonomiskt, klara alla åtaganden och ålägganden på sikt? Landstingen, som på de allra flesta vårdområden är huvudmän, har ju under senare år blivit oerhört hårt belastade. Man har från staten fått övertaga provinsialläkarväsendet och mentalvården, för att bara ta några exempel. Visserligen har i avtal om dessa verksamheter sagts att landstingen skall få full kostnadstäckning, men så har inte blivit fallet. Sjukhusväsendet har byggts ut och kommer att byggas ut i en omfattning som bara för något tiotal år sedan skulle ha betraktats som otänkbart. Vi får nya specialiteter, vi får nya vårdformer. Allt detta kräver personal, och det kräver pengar; med andra ord ständigt ökade resurser. Alla vet att vi lever i en tid då samhällsservicen blir dyrare och dyrare. Färre och färre människor vill vara bundna vid en verksamhet som tar sådan tid i anspråk, som kan betecknas som obekväm. Vi får år från år förkortade arbetstider, vilket inom vårdyrkena skapar stora komplikationer. Då ställer man sig onekligen den frågan: Kan man från huvudmännens sida i längden klara alla dessa av statsmakterna beslutade åtgärder? Det arbetas febrilt för att skapa utbildningsmöjligheter, det byggs bostäder för vårdpersonal, och man försöker vidta åtgärder som skall vara arbetsbesparande. Herr Söderberg var före middagspausen inne på dessa frågor. Han åberopade bl.a. en utredning i Uppsala län, där man kommit fram till att 60—70 procent av arbetet på vård just en avdelningarna kunde betraktas som »hotellarbete», som han uttryckte det. Han trodde att man där skulle kunna sätta in ganska stora rationaliseringar. Men jag är inte så helt säker på detta. Vad den sjuke behöver är mänsklig kontakt för att tillfrisknandet skall gå snabbare. Jag tror att det är en psykologisk åtgärd att man inte avfolkar vårdavdelningarna för hårt. Men det räcker inte. Alla vet vi att många dyrbara vårdavdelningar långa tider står oanvända, vilket i och för sig är ett oerhört slöseri med kapital. Men vad skall man göra, då det inte finns folk att ta i anspråk? Vi har tandläkarkliniker inom folktandvården som med sin dyrbara utrustning står oanvända. Och trots vetskapen om allt detta begär man åtaganden av vårdhuvudmännen för nya och vidgade uppgifter. Jag tror inte att det hjälper med kommunsammanslagningar eller utredningar om ny länsindelning, och jag tror inte att det hjälper att demokratisera länsförvaltningarna för att råda bot för personalbrist eller för att skapa ytterligare ekonomiska förutsättningar för denna nödvändiga och expanderande verksamhet. Vad man har anat av de uppgifter som framkommit är att länsdemokratiutredningen inte är främmande för att överföra ytterligare uppgifter på landstingen. Nej, vad vi behöver är en resursskapande politik, som verkligen ger kommun och landsting och naturligtvis staten möjligheter att effektuera alla samhällets välfärdsbeslut. Det går inte att bara vältra över skattebördan från en hårt ansträngd statsmakt till sekundära myndigheter. Man måste med hela sin politik skapa förutsättningar för fortsatt framåtskridande. Detta gäller även för vårdområdet. Intill dess det lyckats, får man med en viss försiktighet införa nya och utvidga gamla åtaganden. Det är långtifrån högerpartiets önskan att begränsa möjligheten för samhällsvård, men man tvingas dock aktualisera detta i en tid då inte alla förutsättningar för denna krävande verksamhet finns. Jag tror till sist, herr talman, att det blir nödvändigt att ordentligt se över skattefördelningen mellan stat, landsting och kommun. Det kommunala skattetaket, som herr Sträng ansåg ligga på cirka 20 kronor, är på de allra flesta håll redan överskridet.

Herr talman! Från många håll på senare tid har ifrågasatts värdet av de s, k. allmänpolitiska debatterna på höstkanten. Många har sagt att det blir ett återupprepande av vad som sagts tidigare. Det kan också vara ett föregripande av de verkliga remissdebatterna vid riksdagens början, som ju ligger endast några månader framåt i tiden. Personligen vill jag deklarera, att jag också har satt ett frågetecken för lämpligheten och nyttan av att använda en eller ett par dagar av den hårt ansträngda höstsessionen till ett allmänt talande om saker som kanske redan diskuterats, med risk för upprepningar. Men eftersom jag sent omsider, herr talman, själv står i denna talarstol måste jag ha en motivering för att jag gör det. Diskussionen om sysselsättningsfrågorna och näringspolitiken på senare tid har gjort det angeläget med en debatt nu under hösten, Man kan också sägas ha börjat den valrörelse, som skall utmynna i nästa års viktiga och avgörande andrakammarval. Kanske har den allmänpolitiska debatten i höst därför ett berättigande, som vida överträffar dess föregångare under tidigare år. När det gäller sysselsättningsfrågorna och den pågående strukturomvandlingen inom näringslivet är det naturligtvis illavarslande signaler som kommer från arbetsmarknadsmyndigheterna. Man säger att man är tvungen att skapa ett betydande antal arbetstillfällen i reserv för att hålla arbetslösheten stången under den kommande vintern. Detta är en mycket allvarligare situation på arbetsmarknaden än vi haft på mycket länge. Det finns dock inte skäl, som här tidigare sagts, att överdramatisera frågan och framför allt inte att försöka blanda bort korten genom att säga att nedgången i sysselsättningen skulle vara resultatet av en misslyckad politik från regeringens sida. Vad som framstår som särskilt oroande är att arbetslösheten synes tränga längre ned i åldrarna än tidigare. Det är inte bara den äldre arbetskraften som får känna på svårigheterna, utan även ungdom, i viss utsträckning med gedigen yrkesutbildning, ställs ibland inför svårigheter att få den sysselsättning de önskar. Samtidigt med denna förskjutning i åldersgrupperna vad gäller sysselsättningssvårigheterna har vi även på senare tid fått uppleva, hur den pågående strukturomvandlingen vållar sysselsättningsbekymmer inte bara i vissa regioner av landet. Dessa svårigheter uppträder även i högindustrialiserade områden, där man tidigare haft överfull sysselsättning. Det är således inte bara de s.k. stödområdena som drabbas, utan svårigheterna uppträder nu litet varstans på den svenska arbetsmarknaden. De relaterade förhållandena tyder på att den pågående strukturomvandlingen inom näringslivet inte följer några egentliga gränser, vare sig med avseende på ålder, på arbetskraften eller beträffande de geografiska förhållandena eller ur branschmässiga aspekter. Vi kan alltså kort och gott konstatera att strukturomvandlingen drabbar arbetskraft i alla åldrar, på nära nog alla platser i landet och gör sig gällande inom nästan alla branscher. Konsekvenserna av dessa förhållanden blir då, att man med större kraft än tidigare måste sätta in åtgärder för att möta de ökade svårigheterna. Det är med största tillfredsställelse man kan konstatera att de ansvariga arbetsmarknadsmyndigheterna arbetar effektivt med detta. Den medvetna satsning som nu äger rum i syfte att säkra sysselsättningen för såväl yngre som äldre är mycket angelägen. Vakthållningen kring den fulla sysselsättningens politik måste ligga i mycket hög beredskap. Människornas förtroende för vår vilja och förmåga att upprätthålla sysselsättningen får naturligtvis inte rubbas. Jag är övertygad om att ifall den arbetsmarknadspolitik, som regeringen har påbörjat och håller på att bygga ut i detta land, får fortsätta, så kan vi med tillförsikt se framtiden an även på detta område. Under vårens remissdebatt tillät jag mig att efterlysa en annan form av vår nuvarande lokaliseringspolitik, en lokaliseringspolitik av mera generell natur, som inte var begränsad till vissa områden av landet. Jag tar mig friheten, herr talman, att på nytt efterlysa denna utökade lokaliseringspolitik. Det som har inträffat på den svenska arbetsmarknaden och inom vårt näringsliv styrker mig ytterligare i uppfattningen, att det snart blir nödvändigt att se över bestämmelserna för lokaliseringspolitiken i avseende på dess geografiska begränsningar. Sysselsättningsfrågorna i landet är inte längre ett speciellt norrlandsproblem eller stödområdesproblem. Svårigheterna är tillfinnandes på nära nog alla platser i landet. Jag konstaterar även, att det glädjande nog är mer inflytelserika personer än jag som under senare tid börjat luta åt samma uppfattning. Låt mig bara uttrycka den förhoppningen att det inte dröjer alltför länge innan vi kan betrakta hela landet som ett stödområde i fråga om lokaliseringspolitiska åtgärder.

Vi har här i riksdagen i ganska stor enighet kunnat fatta beslut om frågor som rört socialpolitiken, skattepolitiken, arbetsmarknadspolitiken och lokaliseringspolitiken. Dessa syftar var och en på sitt område ytterst till att lösa trygghetsfrågorna för vårt folk.

Nu vet vi ju att staten, det är vi alla som på olika sätt är verksamma i samhället, antingen som löntagare, företagare eller fria yrkesutövare, utgör ett kollektiv, som måste samverka för att lösa vissa för oss alla gemensamma uppgifter. Att i ett sådant läge försöka skrämma den enskilde individen för staten måste enligt min mening i ett modernt samhälle framstå som synnerligen naivt och förlegat. Det är, herr talman, med största tillfredsställelse som jag hälsar tillkomsten av den statliga investeringsbanken. Samhället har ju tidigare ensidigt fått stå för risktagandet i samband med strukturomvandlingen inom vårt samhälle och näringsliv. Genom investeringsbankens tillkomst ges en möjlighet att öka såväl samhällets som löntagarnas inflytande i dessa sammanhang. I övrigt ser jag med förväntan fram mot resultatet av den ökade satsning, som signaleras på det näringspolitiska området från regeringens sida. När man upplever borgerlighetens dogmatiska reaktioner i dessa näringspolitiska sammanhang, kommer man osökt att tänka på den klassiska historien om hönan och kritstrecket. Beslutet om den statliga investeringsbanken tycks vara det kritstreck, som de borgerliga partierna i vårt land har svårt att komma Över.

Herr talman! Ecklesiastikminister Olof Palme talade nyligen inför en TCO-konferens om utbildningsfrågor. Han kom naturligtvis in på ett brännande problem inom skolväsendet, nämligen disciplinupplösningen, och menade att den till viss del låg i tiden. Som exempel tog han förhållandena i riksdagen och uttryckte sig ungefär så, att även i riksdagen har man märkt en disciplinupplösning. Ledamöterna i kamrarna går runt och talar med varandra och det förekommer en viss oreda — jag citerar nu inte exakt. är det då underligt, tyckte han, att det blir en del konstigheter även i skolorna? Jag vet inte vad statsrådet Palme har för mätsticka när han konstaterar att disciplinen håller på att upplösas i kamrarna och vad han har för grund för ett sådant påstående. För egen ringa del har jag ovanifrån följt riksdagens arbete sedan ungefär 1932 från pressläktaren, och jag kan nu i kammaren inte finna att det skett någon ändring sedan 1930-talet. Möjligen var det livligare på 1930-talet, mera samlingar av ledamöter, mera grupperingar, mera samtal samt senare plena med därav följande stimulans till större livlighet i många avseenden. Som sagt, det återstår att få en för klaring vad herr Palme grundar sin slutsats på. Jag vill gärna tillfoga en reflexion som Jönköpings-Posten gjorde i sammanhanget, nämligen att kamrarna dock har sin kateder, inför vars auktoritet ledamöterna böjer sig. Men katederns auktoritet i klassrummen är det bestämt inte alltid så helt med. Sannolikt var statsrådet Palme bara ute efter en poäng inför auditoriet, och det är mycket vällovligt, särskilt för en nytillträdande ecklesiastikminister när han behandlar ett så känsligt ämne. Men vad jag inte förstår är varför han skulle inkassera denna poäng just på riksdagens bekostnad — av allt att döma utan grund. För att förkorta anförandet skall jag sedan nöja mig med att ställa några frågor. Jag skulle vilja ställa en fråga till utrikesministern, men han har ju lämnat riksdagen. Han avreste under marknadsdebatten i går — den gällde ju bara vår neutralitet bl.a. till FN och därmed lämnade han också remissdebatten. Han återkommer den tjugonde, men i avvaktan därpå kan frågan lika väl riktas till justitieministern eftersom han står för det ekonomiska ansvaret, om jag är rätt underrättad. Den fråga jag skulle vilja ställa är: Vad har skadegörelsen i samband med olika demonstrationer — kanske rentav finansministern kan ge svaret — kostat det allmänna? Jag syftar nu på den skadegörelse på utländsk egendom, för vilken svenska staten har blivit ersättningsskyldig. Det vore intressant att få en siffra på vilka summor det här kan vara fråga om. En annan fråga ställer jag till inrikesministern. Den gäller en beställning som :konstitutionsutskottet enhälligt gjorde i våras och som riksdagen enhälligt följde, nämligen att riksdagen skulle få en redovisning från arbetsmarknadsmyndigheterna om hur medlen för beredskapsändamål användes i detalj. Någon sådan redovisning har vi inte sett här i riksdagen, vi har inte fått ens en stencil. Konstitutionsutskot tet påminde nu om detta, och då hoppas vi ju att det ger resultat så småningom. Jag vill, herr talman, sedan endast ta upp en resa som statsutskottets andra avdelning har gjort i höst. Avdelningen har på inbjudan av ordföranden i det östtyska parlamentets utskott för folkbildning besökt Östtyskland och och Östberlin för att studera undervisningen där. Redan ändamålet inger ju viss förvåning. Jag hade kunnat förstå om man skulle ha studerat t.ex. preussisk drill. Östtyskland är såvitt jag vet det enda land som har den preussiska drillen och soldatmarschen kvar — den finns inte i Västtyskland men den finns i Östtyskland. Men varför man reser för att studera undervisning i ett så doktrinärt land, i ett land där undervisningen underordnats andra mål än den objektiva forskningen, förstår jag inte. Det må kanske vara statsutskottets andra avdelnings egen sak. Av en händelse råkade jag befinna mig i Östberlin just när avdelningen var där och hade alltså tillfälle att ta del av hur besöket uppfattades i Östberlin. Jag har tidningar med mig som jag inköpt på platsen. Det finns i dem vackra bilder från avdelningens besök. Det finns t.ex. en bild där president Ulbricht tar emot denna delegation, och besöket betecknas onekligen som mycket viktigt. Det refereras också en del uttalanden, som gjordes av delegationen. Den som ledde resan, en ledamot av denna kammare, sade enligt ett referat i Neues Deutschland att han hoppades att Östtyskland fortsatte att så vidareutvecklas som det börjat. Han sade också, att han med glädje kunnat konstatera — han nämnde det i Dresden — att det knappast finns något annat land som besitter ett sådant undervisningssystem och att detta kan ge anledning till att sträva vidare i denna sak. Ja, dessa två meningar kan ju tolkas på två sätt. Jag är dock inte säker på att herr Näsström riktigt avsåg två tolkningar av sitt yttrande. En annan ledamot av denna kammare sade, att han hade märkt att ordet »fred» tas på dödligt allvar av människorna i Östtyskland och det tyckte han om. Ja, det är lätt att säga ett ord för mycket, och det är framför allt lätt att bli utnyttjad mer än vad man vill under en sådan resa.

Där har vi den mur, som skiljer två delar av en och samma stad åt, en mur som fyller oss med samma fasa varje gång vi ser den och som numera omges icke bara av de sedvanliga taggtrådsstängslen och kulsprutetornen och de spanska ryttarna, utan också av hundar med 50 meters löplina.